Herr talman! Birger Nilsson och andra socialdemokrater har tidigare redovisat socialdemokraternas syn på utvecklingen och på regionalpolitiken. Jag vill speciellt starkt understryka det som Birger Nilsson sade om att åtgärderna måste dimensioneras med utgångspunkt i dagens verklighet. Det innebär, herr talman, stora svårigheter att uppnå full sysselsättning och målsättningen regional balans — en målsättning som alla är eniga om. Det privata näringslivet, som är det dominerande, känner inget regionalpolitiskt ansvar. Staten, samhället, är företagare i huvudsak i de minst industrialiserade delarna av landet, och dessutom får samhället städa upp efter privatkapitalets misslyckanden. Om regering och riksdag endast lyssnar till det privata kapitalets opinionsbildare blir möjligheterna än mindre att i realiteten finna täckning för orden allas rätt till arbete. I de fria marknadskrafterna finns inga komponenter som utvecklar regional balans. Det har vi fått bittert erfara under de borgerliga regeringarna. Både Jan-Ivan Nilsson och Per Petersson har uppehållit sig vid vad som skulle ha hänt om vi hade haft en socialdemokratisk regering. I stället borde de ha ägnat mer tid åt att analysera vad som hände när deras partier satt i kanslihuset och var med om att ha regeringsansvaret. Det blev utflyttning, ökad arbetslöshet, ökad social oro. Man frågar sig: Varför blev det så? Ni hade ju recepten. Ni påstod det i alla fall i valrörelsen 1976. Industriinvesteringarna i skogslänen har gått ned under de borgerliga regeringarnas tid. Centern vill lösa problemen genom att prata om decentralisering så långt möjligt. Jag skulle vilja fråga: Vad är det som begränsar centerns möjligheter till decentralisering? Är det tekniken, eller är det ekonomin? Jan-Ivan Nilsson har upprepade gånger frågat: Vad är det socialdemokraterna har som är bättre än centerns ”decentralisering så långt möjligt”? Vi har i vår reservation framhållit vikten av en samordning mellan olika politiska insatser. Det gäller exempelvis den ekonomiska politiken, näringspolitiken, branschpolitiken, energin och mycket annat. Jag skulle vilja fråga Jan-Ivan Nilsson och andra centerpartister hur de tänker sig att vi skall kunna nå regional balans, om man vid varje investeringstillfälle måste kunna överbevisa centerpartisterna i denna kammare om att investeringarna exempelvis i Norrbotten under oöverskådlig framtid inte kommer att påverka investeringar på andra håll i landet. Er inställning är: Bara om det finns ett överflödigt investeringsutrymme, som inte kan sugas upp av det privata näringslivet i andra delar av landet, kan man investera i skogslänen. Men när det gäller investeringar och företagsetable ringar i andra delar av landet behöver man inte visa samma hänsyn till skogslänen. Oftast bestäms dessa investeringar i slutna styrelserum. Beslut om medel för investeringar i exempelvis statliga industrier i Norrbotten skall däremot fattas i denna församling. När jag i dag lyssnat på Jan-Ivan Nilssons många inlägg har jag frågat mig: Vad var det som hände i kanslihuset när centern satt i regeringsställning? Jan-Ivan Nilsson har bara talat om mygel och mygel och åter mygel. Inte en enda gång har han framhållit behovet av solidaritet med de mest utsatta regionerna, utan han har varnat för mygel. Vad är det för destruktiva krafter som Jan-Ivan Nilsson tror kommer att härska i framtiden? Jag skall på TV-skärmen visa en karta där man kan se var det regionalpolitiska stödet har hamnat under perioden 1975-1977. Det är inte många miljoner som har gått till skogslänen. En stor del av stödinsatserna har hamnat i den s.k. grå zonen och söder om den. Det mesta av stödet har således gått till områden där industrierna redan finns. De senaste årens utveckling har inte på något vis utjämnat den regionala obalansen, utan den har förstärkts i stället. Det visar också utflyttningen exempelvis från vårt län, Norrbottens län, behovet av krispaket och behovet av ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. Herr talman! Av motionerna och inläggen i dagens debatt framgår att behovet av insatser har ökat på många orter och i många regioner. Under de borgerliga regeringarna har ca 50 miljarder flyttats över till industrin. En bråkdel har kommit skogslänen till del. Nu diskuterar vi hur ca 7,5 miljarder under fem år skall fördelas så att de främjar regional balans. Relationerna mellan de här talen visar litet grand vilka begränsningar som finns i regionalpolitiken. Att tro att enbart regionalpolitiken löser sysselsättningsfrågorna är ungefär som att tro att en barkbåt utan styråra kan föra en över Atlanten. För att klara utjämningen måste i botten ligga en näringspolitik som främjar regional utjämning, en näringspolitik där man tillvaratar de olika regionernas egna förutsättningar i form av råvaror, arbetskraft och annat. Och den måste kompletteras med regionalpolitiska insatser. Först då kan vi nå en situation som innebär att folk i olika regioner kan se ljust på framtiden och sina möjligheter att få arbete. Herr talman! Jag vill understryka vikten av att bekämpa arbetslösheten var den än uppträder. Oron och hotet mot den egna tryggheten och mot regionens upplevs av många som överhängande i dag. Det är dock viktigt att man i värnet om den egna regionens trygghet inte blir så kortsynt att man medverkar till att vissa andra regioner blir utarmade — det är också ett hot mot tryggheten. Vi har exempel på hur spänt förhållandet kan bli mellan rika och fattiga människor och mellan rika och fattiga regioner i andra länder. Vi måste göra allt för att undvika att detta sker i vårt land. Utskottet skriver att insatserna skall styras till de områden som har det besvärligast. Jag tycker det är ett viktigt konstaterande. Stödområdesindelningen är det som skall rikta stödet. Jag har tidigare framhållit att vi inte kan klara den regionala balansen utan en långsiktigt inriktad näringspolitik. Exempelvis i Norrbotten måste den vara baserad på basindustrierna. Där har vi redan diskuterat socialdemokratiska förslag, men jag vill ändå uppehålla mig något vid Norrbotten och stödområdesindelningen. Norrbottens län är det län som drabbats hårdast av den borgerliga politiken. Det framgår också av utskottsbetänkandet. BI. a. är Norrbotten det enda län där prognosen visar på en befolkningsminskning, och vi har också fått en anhållan från länsstyrelsen, som vill sänka planeringstalen. Talare från olika partier på länsbänken har tidigare i debatten beskrivit läget i vårt län, och jag skall därför inte närmare gå in på det. Vid stödområdesindelningen skall man ta hänsyn till möjligheten att få arbete inom pendlingsavstånd inom den egna regionen, enligt propositionen. Men det är stora svårigheter att få varaktigt arbete över huvud taget någonstans i Norrbotten i dag. Beträffande stödområdesindelningen har inlandskommunerna i Norrbotten blivit placerade i stödområde 6, utom Arvidsjaur, som hamnat i stödområde 5. Det motiveras med att Arvidsjaur kommer att få ett fredsförband. När beslutet om ett fredsförband till Arvidsjaur togs var det en insats från samhällets sida för att förhindra en utplåning av en kommun. Självklart har detta haft positiva effekter för Arvidsjaur. Men om man ser på utvecklingen i Arvidsjaur finner man att arbetslösheten under 1978 varje månad låg på över 700 personer. 60-70 96 av dem var kvinnor. Ca 25 96 av de jobb som förmedlades innebar en utflyttning över kommungränsen. I den redovisning som sociala utvecklingsplaneringen i Norrbotten har gjort beskrivs kvinnornas arbetsmarknad så här: ”Kvinnor beredes främst arbete i skogsplantering, städning eller tillfälliga beredskapsarbeten. En del kvinnor har lyckats kvalificera sig till ersättning från A-kassa. Tillfälliga jobb reserveras i första hand för ensamstående kvinnor med barn.” Det är en enkel beskrivning av arbetsmarknaden i Arvidsjaur, och bara den hade varit motiv för en inplacering i stödområde 6. Det finns också ett klart samband mellan antalet förtidspensioneringar och läget på arbetsmarknaden i kommunen. De som gått ut gymnasium och de som har högskoleutbildning har inga möjligheter att få arbete i Arvidsjaur. stödområde 6, och det är beklagligt. Jag gör den bedömningen att en del av de positiva följderna, som man hade väntat sig av fredsförbandets lokalisering till Arvidsjaur, därvid uteblir. Riksdagen har dock möjlighet att ändra utskottsmajoritetens beslut. Jag yrkar därför bifall till min reservation, nr 36. Herr talman! Jag skall också säga några ord om glesbygdsfrågorna. Vid upprepade tillfällen har vi debatterat den s.k. servicegarantin i glesbygden. Nu har folkpartiregeringen liksom moderaterna och centern lämnat servicegarantin. Man har ansett att det är orealistiskt att förverkliga den. Folkpartiregeringen ansluter sig till den uppfattning som vi socialdemokrater har hävdat, att serviceproblemen i glesbygder inte kan knytas till en ort och en viss befolkningsstorlek. Bedömningen av hur serviceproblemen skall lösas Utskottet har varit kallsinnigt till förslaget om att flytta upp Arvidsjaur i « måste ske från fall till fall, och insatserna måste anpassas efter skilda lokala förutsättningar. Servicefrågornas lösning måste knytas till serviceproblemen i stället för till vissa orters problem. För att effektivisera insatserna föreslår regeringen en samordning av glesbygdsinsatserna och att länsstyrelserna får administrera medlen. Det är en bra åtgärd som regeringen föreslår; insatserna blir därmed effektivare. Insatserna kan också bättre anpassas till de lokala och regionala förhållandena. Statsrådet Wirtén har följt glesbygdsdelegationens och sysselsättningsutredningens förslag. Det föreslås emellertid att stödet till företag i glesbygder skall handläggas av lantbruksnämnderna. Jag påstår att samordningen blir en halvmesyr om detta förslag genomförs. Jag vill också påpeka att exempelvis glesbygdsdelegationen var enhällig i sitt beslut att alla stödformer skulle samordnas. För att inte längre ta kammarens tid i anspråk nöjer jag mig med att hänvisa till motiven i de socialdemokratiska motionerna 2581 och 2555. Jag ber också att få yrka bifall till reservationen 27.
Frida Berglund talade om behovet av en näringspolitik för regional utjämning, där man tar till vara varje regions egna förutsättningar och råvaror. Jag instämmer mycket starkt med Frida Berglund att det är den sortens näringspolitik vi skall ha. Det är också precis vad centerpartiet arbetar för. Jag är emellertid litet förvånad över att Frida Berglund som huvudmåltavla i sitt anförande väljer centerpartiet. Det är väl ostridigt så att det parti i riksdagen som under en lång följd av år hårdast har arbetat för en kraftfull regionaloch näringspolitik till glesbygdernas fromma just är centerpartiet. Det är t.o.m. så att regionalpolitiken eller lokaliseringspolitiken, som den kallades då, är en centerpartistisk uppfinning. Det krävdes rejäla socialdemokratiska nederlag i Norrland innan vi fick socialdemokraterna att backa upp den politiken. Med den grundinställning som Frida Berglund har, och som jag tycker är mycket fin och riktig, vore det kanske naturligare av henne att i samarbete med oss åstadkomma de åtgärder som behövs för att rädda glesbygdsoch skogslänen än att söka strid med framför allt centerpartiet. Jag vill påstå att det finns partier här i riksdagen som är betydligt njuggare på det här området än vad vi är. Frida Berglund var väldigt förvånad över att vi inte åstadkom några mirakel under två år i kanslihuset, och hon tog upp det faktum att många regionalpolitiska problem förvärrades under dessa år. Nu förstår jag att Frida Berglund också begriper att denna typ av ekonomiska problem och förskjutningar inte är någonting som uppstår över en natt. Det är inte på det sättet att en regering tillträder ena dagen, och vi nästa dag har en ekonomisk utveckling som den regeringen har förorsakat. Det är här fråga om betydligt långsiktigare utvecklingstendenser. Vad som har präglat svensk ekonomi under de senaste åren är en mycket djupgående lågkonjunktur. Den lågkonjunkturen har sina rötter långt tillbaka i den socialdemokratiska tiden. Varje lågkonjunktur har en tendens att leda till en ytterligare centralisering i samhället. Den regering som centern hade en ledande ställning i lyckades på ett kraftfullt sätt ändra förutsättningarna för den svenska ekonomin. Därmed lades grunden till en positiv total ekonomisk utveckling, som också kan komma skogslänen till godo. Jag vill sammanfattningsvis säga att jag tycker att Frida Berglund skjuter åt fel håll, om hon vill ha en effektiv regionalpolitik.
Herr talman! Till Pär Granstedt vill jag säga att jag inte söker strid. Jag försöker bara analysera litet vad som blev resultatet av centerns politik. Jag använder inte centern såsom en måltavla. Men det vore ganska naturligt, när centern är det parti som hårdast har gått ut och sagt: Vi löser era problem och vi ser till att ni får jobb i alla byar där ni bor. Så har centern sagt i väldigt många år. Sedan när centern kom till kanslihuset började utflyttningarna ganska snabbt. Redan under de tre första kvartalen 1977 flyttade ca 1 800 människor från Norrbotten, och över 50 96 av dem flyttade till Stockholmsområdet, det område som skulle minska sin befolkning enligt centern. När Pär Granstedt påstår att han instämmer i vad jag säger om behovet av näringspolitik, tycker jag att centern också skall bevisa detta i denna kammare när vi har att ta ställning till medel för industriinvesteringar, som betyder långsiktiga lösningar på sysselsättningsproblemen it.ex. Norrbotten. Men då kräver centerns representanter här såsom talesmän för näringsutskottet att man skall bevisa att dessa investeringar inte kommer att inkräkta på privatkapitalets investeringar under oöverskådlig framtid. Även om man då förklarar att anslagna medel inte kommer att hejda eller förhindra det privata kapitalets investeringar, säger ni nej. I varje konkret fråga måste vi emellertid ta regionalpolitiska hänsyn, och det tycker jag att centerpartisterna inte har gjort. Läs protokollet från den 23 maj i år så får Pär Granstedt se hur det går till.
Herr talman! Jag vill uppmana kammarens ledamöter att ta del av Frida Berglunds huvudanförande och sedan betänka hennes uttalande för en stund sedan att hon inte söker strid med centerpartiet. Frida Berglund sade någonting som är rätt betecknande: Redan de tre första kvartalen efter regeringsskiftet började den stora utflyttningen från Norrland och inflyttningen till storstaden. Tror Frida Berglund att någon regerings ekonomiska politik får en genomgripande effekt på ett par tre kvartal? Jag kan inte tänka mig att Frida Berglund är så naiv, uppriktigt sagt. Det är helt klart att det som hände de tre första kvartalen av den icke-socialistiska regeringsperioden måste hänföras till en ekonomisk politik som förts tidigare. Så långsiktigt verkar ekonomisk-politiska medel som bekant. Det är alltså socialdemokraterna sorn helt får ta på sig ansvaret för den utveckling som Frida Berglund beskriver. Sedan kom Frida Berglund in på mediumvalsverket i Norrbotten. Jag tror att Frida Berglunds partikamrater i de Bergslagsorter vars sysselsättning skulle kunna påverkas av mediumvalsverket i Norrbotten skulle bli oerhört upprörda över att höra att deras jobb beskrivs som det privata kapitalets intressen. Jag tror att det är viktigt, när vi sysslar med de här frågorna, att vi respekterar varje människas sysselsättningstillfälle lika högt oavsett var det är beläget. Det krav vi har ställt i det här sammanhanget är att innan riksdagen beslutar om investeringar i ett mediumvalsverk i Norrbotten — som knappast skulle ge någon ytterligare sysselsättning alls, kom ihåg det — måste vi se till att vi inte tar jobben från valsverksarbetare i Bergslagen. Det är inte så vi skall lösa sysselsättningsproblemen, Frida Berglund.
Herr talman! Vi skall inte ta jobben från valsverksarbetarna i Bergslagen, sade Pär Granstedt. Nej, det var det heller inte fråga om. Det var inte fråga om att ta jobbet från någon, och Pär Granstedt kan ju se på röstningstablån vilka det var som stödde bergslagsborna. Så vill jag säga beträffande den utflyttning som skedde så snabbt efter den borgerliga trepartiregeringens tillträde att det var ju faktiskt så att all aktivitet i Norrbotten avstannade i november 1976, beroende på att regeringen inte handlade. Om trepartiregeringen hade lämnat pengar till investeringar och sagt att man skulle gå vidare med de förslag som NJA-styrelsen hade tagit i oktober, så hade vi inte hamnat i den situationen. Nils Åsling, industriminister och partivän till Pär Granstedt, sade den 10 december att staten inte kunde göra en så stor investering som 10 miljarder i Norrbotten på en ort — det var er syn på näringspolitiken — utan man skulle sprida insatserna till olika verkstadsföretag. Inte blev det någonting av detta! Man måste ta ställning varje gång, och man måste också stå för de beslut man har fattat. Pär Granstedt säger att den ekonomiska politiken har blivit förändrad. Det stämmer. Företagens vinster ökade under 1978, men industriinvesteringarna minskade med 18 26. Antalet sysselsatta inom industrin har minskat med 40 000 under 1978. Under 1960-talet och början av 1970-talet ökade industriinvesteringarna, trots att företagen inte hade så stora vinster som de har nu. Pär Granstedt kommer inte ifrån att de borgerliga i alltför stor utsträckning har litat till marknadskrafterna. Man har dessutom varit handlingsförlamad, och det har resulterat i den besvärliga situation som råder på många orter, inte bara i skogslänen. Dessutom har man förstört landets ekonomi så att vi är skuldsatta upp över öronen. Våra framtidsutsikter är inte speciellt ljusa.

Herr talman! För socialdemokratin har full sysselsättning alltid varit det viktigaste målet. För att klara detta behövs en väl fungerande regionalpolitik, sarnordnad med handlandet inom ett stort antal verksamhetsområden. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt för näringsoch energipolitiken måste formas med utgångspunkt i en framtidsinriktad strategi, där politiska ställningstaganden kan inordnas i ett system av samverkande åtgärder för utveckling, sysselsättning och regional balans. I reservation nr 67, som är fogad vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23, har jag mot denna bakgrund och i anslutning till motionen 2061, vilken är inlämnad av oss socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skåne, tagit upp problemen i vår region. Skåne utgör ett Sverige i miniatyr. Sysselsättningsutvecklingen i Skåne har varit densamma som för landet i dess helhet. Under de senaste åren har dock utvecklingen på flera områden tagit en negativ vändning. Detta kan avläsas i en tendens till vikande sysselsättning och ett ökat antal varsel under senare år. Samtidigt har allt fler företag inom regionen börjat närma sig den undre gränsen för likviditet och lönsamhet. Vi har i vår motion utförligt belyst problemen i regionen, och vi konstaterar att Skåne består både av storstadsområden, nämligen Malmöregionen, och av områden med glesbygdsproblematik, t.ex. sydöstra Skåne — Österlen. Detta förhållande har alltför litet observerats i debatten. Under hela 1970-talet har andelen industrisysselsatta minskat i Malmöhus län, medan andelen legat stilla i Kristianstads län. Samtidigt har det totala antalet sysselsatta i Malmöhus län ökat i betydligt långsammare takt än i riket i övrigt, med 3 ?6 mot 7 26. Länsstyrelsens beräkningar visar att det för att uppnå balans på arbetsmarknaden krävs ett nytillskott av minst 60 000 nya arbetstillfällen i Malmöhus län fram till 1985. För Kristianstads län är situationen något annorlunda. Där bedömer länsstyrelsen att det kommer att finnas ett behov av ca 8 000 fler arbetstillfällen 1985, men man påpekar samtidigt att denna sysselsättningsökning huvudsakligen kommer att uppnås genom att heltidstjänster delas upp på deltider, vilket innebär att den totala volymen arbete inte kommer att öka i någon större omfattning. När det gäller arbetstillfällena inom industrin har antalet industrisysselsatta minskat under åren 1970-1978 med 3,4 26. Minskningen är störst i Malmöhus län och utgör under samma tidsperiod 12,3 96. Vi motionärer bedömer att Skåne har goda möjligheter att utveckla de fördelar som närheten till de större exportmarknaderna på kontinenten erbjuder, vilket även landets näringsliv i övrigt kan dra fördelar av. Detta kräver emellertid bl.a. samordnade statliga och kommunala insatser för att utveckla kommunikationerna med kontinenten och försök att nyetablera och förmå industrier med lämplig exportinriktning att etablera filialer. Jag vill här kraftigt understryka att avsikten dock inte är att få redan etablerade företag att flytta till Skåne från andra delar av landet. För näringslivets utveckling, och framför allt för småföretagen, krävs en fortsatt satsning och ett utbyggt samarbete mellan de båda Skånelänen och deras utvecklingsfonder. Syftet skall vara att skapa gynnsamma förutsättningar för i första hand befintliga företag genom att stimulera utbyggnader men även att stödja nyetableringar. En av nycklarna till framtida industrisatsningar i Skåne är, enligt vårt sätt att se, verksamheten inom Lunds universitets tekniska fakultet. Samspelet mellan industriell verksamhet och teknisk forskning och utbildning är av utomordentligt stor betydelse för den industriella utvecklingen, för näringslivets konkurrenskraft och för möjligheten att utveckla helt unika produkter, och därmed för sysselsättningen. Resursutvecklingen vid universitetets tekniska fakultet under senare år har emellertid avsevärt minskat möjligheterna för universitetet att spela den centrala roll för näringslivets utveckling i Skåne som det bör göra. Herr talman! Jag har i all korthet här redovisat några argument för den reservation som jag fogat till utskottets betänkande. Det finns fullgoda skäl för det krav som framförs i såväl motionen 2061 som reservationen 67 på att regeringen skall ta initiativ till en aktiv sysselsättningsplanering i Skåne. Formerna för ett sådant utredningsarbete bör övervägas av regeringen tillsammans med olika intressenter från Skåne, t.ex. landsting och kommuner, regionala myndigheter och näringsliv samt fackliga organisationer. Som framgår av motionen och av vad jag här anfört har även denna del av landet problem med att hålla sysselsättningen uppe till följd av strukturkriser inom för landsdelen betydelsefulla branscher. Det åtgärdsprogram som presenteras i motionen bör ligga till grund för den föreslagna sysselsättningsplaneringen. En satsning av detta slag står inte i motsättning till en regionalpolitik som går ut på att i första hand stödja de delar av landet som har en outvecklad industrisektor. Tvärtom innebär ett starkt näringsliv i Skåne en fördel för hela landet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 67, som är fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! I motionen 1978/79:2500, avlämnad av Per-Axel Nilsson och mig, yrkas att Gotland inplaceras i stödområde 5. I motionen görs ett försök att kortfattat skildra Gotlands situation när det gäller sådana grundläggande faktorer som befolkningsutveckling, befolkningens ålderssammansättning, näringslivets utveckling och struktur, arbetsmarknadsläge, inkomstunderlag osv. Enligt vår mening visar denna genomgång att Gotland tyvärr i de flesta avseenden är i samma besvärliga situation som de områden av vårt land som f.n. tillhör det s.k. inre stödområdet. Utskottets majoritet har tyvärr inte tillstyrkt vår motion om att Gotland skall föras till stödområde 5. I reservationen 64 yrkas emellertid bifall till bl.a. motionen 2500. Herr talman! Jag kommer att rösta för reservationen 64 och yrkar bifall till den. Den är avlämnad av Alf Wennerfors och Sten Svensson.

Herr talman! Regionalpolitiken är självfallet av avgörande betydelse för ett inlandsområde som Jämtland och Härjedalen. Det är därför naturligt att vi fäster stort avseende vid förslag som har regionalpolitisk betydelse. Jag vet att man skämtsamt kallar sådana här dagar när det diskuteras regionalpolitik för Hembygdens dag, men för mitt län är det ämnet nog så allvarligt, och jag överdramatiserar inte om jag försäkrar att invånarna i länet med stort intresse bevakar de beslut riksdagen i dag kommer att fatta, beslut som har avgörande betydelse för våra invånares levnadsvillkor. Regionalpolitiken tillhör ett område som kräver kraftfulla och samordnade åtgärder och att insatserna styrs dit där de bäst behövs. Regionalpolitik kräver solidaritet mellan olika landsändar, och det krävs att verksamma instrument skapas för dess genomförande. Jag ämnar, herr talman, beröra några av de områden vi socialdemokratiska riksdagsmän från Jämtlands län tog upp i våra motioner nr 2065 och 2511. I de motionerna redovisar vi den ytterst allvarliga situation som råder i länet vad gäller befolkningsutveckling, ålderssammansättning, sysselsättningsgrad och arbetslöshet. Vi redovisar även den höga andelen av förtidspensionärer, människor i skyddad sysselsättning och inte minst den låga sysselsättningsgraden, som där faktiskt ligger i botten bland länen i riket. Jag skulle med siffror kunna belysa vår besvärliga situation, men jag vill i stället ta tiden i anspråk för att tala litet mer allmänt om regionalpolitik, och jag vill något beskriva hur vi enligt vår mening skulle kunna komma till rätta med i vart fall en del av problemen. Först vill jag dock citera vad utskottet självt skriver på s. 95 och 96 i sitt betänkande: ”De regionalpolitiska problemen ökar generellt sett ju längre norrut man kommer. Detta bör självfallet återspeglas när det gäller samhällets insatser. Tyngdpunkten på åtgärdssidan måste därför i framtiden liksom hittills ligga i skogslänen och då särskilt i de nordligaste länen med prioritering av de inre delarna.” Jag kan helt ansluta mig till detta, speciellt till det sista, nämligen att insatserna bör styras mot inlandet. Men, herr talman, vad jag däremot inte förstår är hur man kan hävda att den föreslagna stödområdesavgränsningen motsvarar den beskrivning jag nyligen citerade. Ser man på den föreslagna stödområdeskartan kan man inte undgå att konstatera att en mycket stor del av landets yta omfattas av det regionalpolitiska stödet. Regionalpolitiken har ända sedan tillkomsten haft till syfte att utjämna obalansen mellan olika delar av landet, en obalans som i grunden är geografiskt och strukturellt betingad. Regionalpolitiken har också varit mest verkningsfull innan alltför många avsteg från denna princip gjordes, innan man började använda den för att lösa branschkriser litet varstans i landet, innan regionalpolitiken också blev ”krispolitik”. För inte löser man en varvskris i Göteborgsregionen, där tusentals människors arbete står på spel, med samma regionalpolitiska stödåtgärder som man sätter in i Nederhögen i Bergs kommun, där en såg med sju anställda läggs ner, men där en hel by därmed förlorar sin enda industri. I Göteborgsoch Bohusregionen har man helt andra avstånd mellan de lokala arbetsmarknaderna, helt andra möjligheter till pendling, andra möjligheter till alternativ sysselsättning, en annan differentiering av näringslivet, många fler företag att stimulera till nyrekrytering. Det är beklagligt att utskottet inte orkade följa upp de fina ansatser som man redovisar när man säger att när det gäller inriktningen av stödet vill utskottet understryka att det även i framtiden är skogslänen och då särskilt de inre delarna därav som skall prioriteras. I så fall skulle man ha tillstyrkt vår motion och avgränsat stödet till nuvarande inre och allmänna stödområdet. Beträffande differentieringen inom stödområdesgränserna är det riktigt att den inomregionala obalansen ökat och i framtiden bör uppmärksammas. Men det är också så att den obalans som finns mellan olika delar av landet inte minskat i någon nämnvärd utsträckning. Den hittills förda regionalpolitiken har visserligen skapat nya arbetstillfällen men inte kommit till rätta med obalansen. Beträffande klassificeringen av kommuner kan vi från Jämtlands län glädja ossåt ett visst gehör från utskottet, som föreslår högsta stöd för ytterligare två av våra åtta kommuner. Därmed är det tre kommuner som föreslås omfattas av högsta stöd. Vi har emellertid från länets sida hävdat att samtliga våra kommuner utom Östersund bör hamna i stödområde 6. De skäl som utskottet redovisar för att höja Berg och Ragunda gäller i lika hög grad för de fyra återstående, nämligen Bräcke, Härjedalen, Åre och Krokom. Det måste för dessa ”glömda” glesbygdskommuner framstå som mycket svårförståeligt att bli placerade i lägre stödområde. Deras problem är inte mindre. SR Eftersom Birger Nilsson utvecklat ytterligare synpunkter angående detta i sin reservation nr 42 till utskottets betänkande skall jag nöja mig med att yrka bifall till denna. Jag tänkte även beröra en för oss mycket viktig näring, nämligen turismen. Inom turistnäringen sysselsätts i Jämtlands län lika många människor som i vardera jordoch skogsbruket. Det är därför viktigt att de regionalpolitiska stöden är så utformade, att denna näring kan utvecklas på ett positivt sätt. Med de erfarenheter vi har från turistnäringen i länet har vi kunnat konstatera hur kapitalintensiva investeringarna är, i synnerhet när det gäller stugbyar för uthyrning. Det har vid ett flertal tillfällen hänt att kommunen eller det kommunala bolaget har tvingats sälja mark till privata intressenter för att kunna finansiera kollektivt boende i exempelvis stugbyar. Detta förhållande stämmer dåligt överens med tanken att ge turismen en social inriktning genom att ge allt fler människor möjlighet till bra och billig rekreation. Detta har även lett till att kommunala och privata, lokala utbyggnader av stugbyar för kollektivt boende på senare år i stort sett upphört. Därmed har den lokala kontrollen urholkats. Exploateringen övertas alltmer av stora byggnadsoch exploateringsföretag från södra Sverige. Vinsterna har därmed hamnat utanför länets kommuner, medan dessa får stå för betydande kostnader. Inom jordbruks-, handelsoch industridepartementen pågår diskussioner om tillsättande av en utredning kring hela turistsektorn. Utskottet skriver: ”De stora kapitalinvesteringarna per arbetstillfälle inom turistnäringen kan emellertid ibland ge anledning att utnyttja den flexibilitet som finns inom stödsystemet för en mer generös beräkning av investeringsstödet.” Det vore värdefullt om denna utskottets öppning i skrivningen kunde leda till att man omprövar principen om subventioneringsgraden till turistnäringen över huvud taget. Detta kunde lämpligen ske inom ramen för den tilltänkta utredningen. Herr talman! Det framhölls i propositionen att industricentrumanläggningar bör komma till stånd på orter som är av strategisk betydelse för utvecklingen av den regionala strukturen och där behov följaktligen finns av större insatser. Mot denna bakgrund samt mot bakgrund av den ortsprioritering som riksdagen gjorde på våren 1976 föreslås industricentrum uppföras i Ånge och Vilhelmina. Vidare föreslås att insatserna i befintliga anläggningar, då bl.a. i Strömsund, skall fullföljas tills de omfattar 300 arbetsplatser. Beslutet om att bygga ut även sista etappen i Strömsund hälsar vi med stor tillfredsställelse i länet. Däremot vill vi med kraft hävda behovet av en liknande anläggning i Sveg. Sveg har en utomordentligt stor strategisk betydelse för utvecklingen av den regionala strukturen i södra länsdelen. Sysselsättningsläget i kommunen är trots en positiv utveckling inom turistnäringen inte bättre än i Ånge kommun och avsevärt sämre än i Vilhelmina. Därför är det angeläget att regeringen uppmärksammas på detta faktum” och att Sveg tas med i beräkningen vid kommande beslut om ytterligare industricentrumanläggningar. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp ytterligare ett krav som framförts i våra motioner, nämligen inrättandet av ett regionalt utvecklingsbolag i Jämtlands län. Vi har i förra veckan i samband med den industripolitiska propositionen beslutat att ett sådant bolag skall komma till stånd. Det har även avsatts 5 milj.kr. till dess finansiering. Jag behöver inte tala om att vi är ytterst tacksamma för att våra krav har uppmärksammats. Men vi vill ändå understryka att den avsatta summan är långt ifrån tillräcklig för att uppfylla alla de förväntningar som finns knutna till detta bolag. Vi ser detta anslag som en första grundplåt och förutsätter att, om behovet visar sig vara så stort som vi tror, ytterligare medel kan anvisas. Herr talman! De regionalpolitiska förslag som vi i dag har att ta ställning till löser givetvis inte alla våra problem. Vi är emellertid tacksamma för de förbättringar som utskottet har föreslagit, även om det finns ytterligare önskemål som vi hade velat få tillgodosedda. Det här är svårlösta problem, och vi får acceptera att inte alla kan lösas på en gång, även om otåligheten numera är stor i mitt hemlän. Vi ser förslaget som en rörelse åt rätt håll och hoppas att, när våra problem i Jämtland och Härjedalen nu har upptäckts, vi efter hand skall kunna påräkna ytterligare medverkan från statsmakternas sida. Då skall det kanske bli möjligt att bereda även våra invånare samma möjlighet till arbete och service som invånarna i andra delar av landet.

Herr talman! För alla snart sommarfirande riksdagskamrater vill jag tala om att Gävleborgs län inte minst nu under sommaren är ett vackert län, som har mycket att erbjuda av skönhet och fritidsaktiviteter, av folkmusik och annan kultur — och även av frisk luft, hav och skog. Men Gävleborgs län har också betydande regionala utvecklingsproblem. Befolkningsutvecklingen är ganska stabil för länet, men nedgången för vissa kommuner är bekymmersam. Värst drabbat är Hofors som från 1970 till 1978 har vidkänts en folk mängdsminskning på 12 26. Ljusdal har drabbats av en minskning på 4 26. Hofors och Ljusdal har därtill en negativ sysselsättningsutveckling. Ljusdal, Ockelbo, Söderhamn och Bollnäs har negativa födelsenetton, vilket bidrar till befolkningsminskning. Ålderssammansättningen visar att andelen länsbor över 65 år nästan fördubblats mellan 1950 och 1978, medan antalet länsbor under 20 år har minskat med 5 96. Redan denna situation är besvärande, men det mest allvarliga är att allt tyder på att denna tendens kommer att ytterligare förstärkas fram till 1985. När andelen aktiva minskar är det hög tid att se om sitt hus och att med alla upptänkliga medel stärka grunden medan det ännu är tid. Ökande antal äldre och minskande antal ungdomar skapar betydande ekonomiska problem för en kommun med minskade skatteintäkter och ökade sociala kostnader. Gävleborgs län har en betydande undersysselsättning. Förvärvsfrekvensen ligger under riksmedelvärdet, och andelen arbetslösa är högre än för landet i dess helhet. Vi brukar räkna med att ungefär 20000 nya arbetstillfällen behövs i länet. Om den kvinnliga sysselsättningsnivån skulle bli densamma som i Stockholm, skulle tre fjärdedelar av dessa arbetstillfällen gå till kvinnor. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen är lägst i Nordanstigs och Ljusdals kommun med ca 39 25, men den är också relativt låg i Ockelbo och Hofors. Högst ligger Gävle och Bollnäs med ca 50 96. De viktiga basnäringarna i länet, järnoch stålindustrin samt trä-, massaoch pappersindustrin genomgår som bekant stora strukturförändringar. Länsstyrelsens prognoser för 1985 visar på ytterligare nedgång av industrisysselsättningen. Uppgifter från kommuner och länsarbetsnämnder tyder på en ökning av sysselsättningsminskningen inom industrin. Många orter, som är beroende av och i stor utsträckning uppbyggda kring en basindustri, befinner sig mycket påtagligt i riskzonen, t.ex. Vansäter, Marmaverken, Lottefors, Gästrike-Hammarby, Sandarne och Forsbacka. Gävleborgs län behöver och kräver betydande näringspolitiska och regionalpolitiska insatser. Investeringar behövs i stålföretagen i Hofors, Gävle och Sandvikens kommuner, om man skall kunna upprätthålla sysselsättningen. Vi förväntar oss regeringens stöd härvidlag. Beträffande pappersbruket i Söderhamn krävs ett snabbt beslut av regeringen. Det är glädjande att SKF Steel i Hofors äntligen har fått statliga medel för utveckling av plasmametoden inom stålframställningen. Regionalpolitiken måste samordnas med och vara ett komplement till de näringsoch industripolitiska insatserna. Regionalpolitiken är det främsta medlet för att skapa jämlikhet och en jämn fördelning av välfärden mellan landets och länens olika delar. Jag noterar med tillfredsställelse att Ljusdal får möjlighet att fullfölja insatserna för ett industricentrum, så att man når målet 300 arbetsplatser. När det gäller utlokalisering av statlig verksamhet har Hälsingland hittills blivit helt utan. Det är dags att regeringen noterar detta och ser till att någon verksamhet kommer även till Hälsingland. Vi hoppas att ett investmentbolag skall placeras i länet. Jag beklagar att utskottet inte tillstyrkt centermotionen i vad gäller möjligheterna att dela kommuner på olika stödområden. Det innebär att man inte får till stånd den nyanserade bedömning som är en förutsättning för advekvata regionalpolitiska insatser. Jag vill ta ett exempel från Gävleborgs län, som visar hur nödvändigt det är att kunna dela en kommun. Södra Gästrikland, bl.a. Hedesunda och Österfärnebo, som ingår i Gävle resp. Sandvikens kommun, har problem som är likartade problemen i Ljusdals kommun. Befolkningsunderlaget är här vikande, åldersstrukturen ogynnsam och underlaget för upprätthållande service minskar. Tillgången på arbete är dålig och avstånden långa. Man har 4-5 mil till centralorterna i kommunerna, dvs. Gävle och Sandviken. Detta innebär att framför allt kvinnorna utestängs från arbetslivet. Förvärvsfrekvensen för kvinnor i Hedesunda och Österfärnebo ligger nästan 20 26 under riksgenomsnittet. Procenttalet för kvinnor är för Hedesunda 34,2, för Österfärnebo 37,6 och för länet 48,1. Hedesunda med sin förvärvsfrekvens för kvinnor på 34,2 26 hör alltså till Gävle kommun, som totalt har en förvärvsfrekvens på 51,5 96. Här har man problematiken i ett nötskal. Kvinnorna i en del av kommunen har alltså nästan 20 procentenheter lägre förvärvsfrekvens än vad som gäller för kommunen i dess helhet. Detta understryker verkligen orättvisan och ojämlikheten inom en och samma kommun. För att råda bot på detta hade det behövts en differentiering av stödet — enklast åstadkommet genom en delning av kommunerna på olika stödområden. Den föreslagna indelningen innebär att svagare delar av en kommun inte får det stöd de behöver. Det är intressant att konstatera att både Hedesunda och Österfärnebo, om vi inte hade haft kommunsammanslagning, som egna kommuner med mycket stor sannolikhet hade fått en helt annan placering än Gävle och Sandviken, som de nu hör till. I motionen 2556 har vi centerpartister från Gävleborg föreslagit en stödområdesindelning som centerns representanter i länsstyrelsen förordat. Vi troratt den indelningen bäst skulle gagna länets kommuner och medverka till en förbättrad sysselsättning, till flera arbetstillfällen både för män och kvinnor och därmed till en god framtid för länsborna. Jag yrkar, herr talman, i första hand bifall till motionen 2556 från centerpartisterna på Gävleborgsbänken och i andra hand bifall till centerreservationen 45.

Herr talman! När arbetsmarknadsutskottet förra året behandlade min motion om en statlig industrioch sysselsättningsplan för Gävleborgs län så konstaterade utskottet att min samhällssyn inte överensstämde med den som de borgerliga och socialdemokratiska ledamöterna var utrustade med. I dag — ett år senare — när sysselsättningsproblemen i Gävleborg förvärrats så säger arbetsmarknadsutskottet att de förslag som tagits upp i en motion av mig och Jörn Svensson skall eller får prövas i budgetsammanhang samt att de måste uppmärksammas i den fortsatta länsplaneringen. Motionen föranleder därför i år ingen åtgärd. Förra året avslogs min motion — behandlingen i år är dårför kanske ett framsteg, eller vad man nu skall kalla det för. Gävleborg är ett av de län som under 1970-talet haft en markant negativ utveckling när det gäller sysselsättning och åldersfördelning. Jag tror att man utan överdrift kan hävda att Gävleborg har blivit något av ett Norrbottensproblem. Under 1960-talet var länet mer eller mindre ett expanderande län. Undantaget var Ljusdal som redan då hade stora sysselsättningsproblem.

Av detta blev det i stället en AMS-apparat av sällan skådat slag, som fått till uppgift att ta hand om alla de tusentals som storfinansen klassat som inte längre lönsamma och som den borgerliga regeringen ökat på i snabb takt. Vi har fått allt fler förtidspensionerade, allt fler arkivarbetare, allt fler arbetslösa ungdomar och en kvinnoarbetslöshet som uppskattningsvis för Gävleborgs län uppgår till mellan 5 000 och 6 000 personer. Den socialdemokratiska regeringen försökte lösa det växande problemet genom att presentera och driva igenom den s.k. ortsklassificeringen. Precis som i dag försökte centern bjuda över socialdemokraterna när det gällde i vilken grupp som den eller den kommunen skulle eller skall ligga, och precis som i dag skulle man köpa företagens välvilja med miljonbelopp. Länets socialdemokratiska riksdagsmän godkände ortsklassificeringen och är därmed också direkt ansvariga för exempelvis den situation som Hofors i dag befinner sig i. Man godkände också gåvorna och subventionerna till storföretagen. Det hette när ortsklassificeringen drevs igenom att den skulle skapa arbete och en jämnare balans mellan olika regioner. Vi vet vad resultatet har blivit: arbetslöshet och avfolkning. Då som nu vägrade man att diskutera makten över företagen och över produktionen. Då som nu diskuterar man hur mycket kapitalisterna skall få i gåvor och subventioner, om de etablerar sig i Gävleborg i stället för i Stockholm eller om de etablerar sig i Ljusdal i stället för i Gävle eller Söderhamn. Man skall överlåta åt storfinansen att bestämma hur skogsbruket och skogsindustrin skall utformas eller hur järnoch stålindustrin skall se ut i framtiden. Det är två branscher som har avgörande betydelse för Gävleborgs län. Det är också fritt fram i fortsättningen för länets många multinationella företag att etablera sig utanför vårt lands gränser. Vad har detta resulterat i hittills för länet? Skogsbruk och skogsindustri har fått vidkännas betydande minskningar av antalet anställda, och detsamma gäller järnoch stålindustrin. På grundval av båda dessa branscher skulle man i stället kunna åstadkomma betydande sysselsättningsökningar genom en högt driven förädling och utveckling av skogsprodukterna. Vi skulle kunna skapa tusentals nya arbetstillfällen, om en effektiv skogsvård bedrevs i länet. Men för att åstadkomma detta krävs att samhället går in, inte med en bättre morot utan med att man utvecklar ett statligt industrioch sysselsättningsprogram på det sätt som bl.a. Jörn Svensson utförligt redogjort för under sitt anförande här i kammaren i dag. Jag har i motionen 1550 i några punkter angett hur ett sådant sysselsättningsprogram skulle kunna utvecklas för Gävleborgs län. Vårt partidistrikt har dessutom i ett utförligt länsprogram eller om man så vill utvecklingsprogram visat på hur man skulle kunna utveckla Gävleborgs län mot den avveckling som nu är på gång. Men som jag sagt tidigare krävs för detta kraftiga samhällsingripanden mot det privata kapitalets härjningar och ödeläggelse av Ljusdal, Söderhamn, Gävle och Hofors — för att nämna de värst utsatta platserna i länet. Jag har för inte så länge sedan i en debatt med Rolf Wirtén redogjort för våra konkreta krav när det gäller att skapa jobb i Gävleborg, och jag skall därför inte upprepa dessa igen. Utskottet säger alltså inte mycket om de här kraven. Man skyfflar i väg dem till olika instanser för beskådande eller för att begravas. Jag vill också säga att jag finner det märkligt att de socialdemokratiska länsriksdagsmännen fortsätter att acceptera att det privata kapitalet skall styra utvecklingen av länets industri, alltså en fortsatt planlöshet. Har inte 1970-talet gett er en tankeställare om att man måste bryta de två finansfamiljernas, Wallenberg och Stenbeck-Klingspor, makt över Gävleborg för att kunna utveckla länet? Jag ställer inte frågan till de borgerliga länsriksdagsmännen. När det gäller dessa behöver jag bara kort konstatera att de representerar storfinansens partier, och de handlar också därefter. Jag vill med detta yrka bifall till motionen 1550 om att riksdagen hos regeringen hemställer att en statlig industrioch sysselsättningsplan för Gävleborg utarbetas i enlighet med vad som anges i motionen. Jag vill också, herr talman, sluta med att säga några ord om motionen 655 av Gustav Lorentzon angående ett industricenter till Ånge. Efter fem års aktivitet från Gustav Lorentzons sida för Ånge och sysselsättningen där har han nu fått gehör, och man tillstyrker bifall till motionen 665. Detta visar att kamp inte bara i riksdagen utan också från en stark opinion i Ånge och Västernorrland lönar sig.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 behandlas bl.a. motionen 2514, väckt av de socialdemokratiska ledamöterna på Gävleborgsbänken. Vi har under flera år här i riksdagen genom motioner yrkat på en ändring av inplaceringen i stödområdena för länets kommuner för att dessa skulle få möjligheter till ett bättre regionalpolitiskt stöd. Med hänsyn till den utveckling Gävleborgs län genomgått under senare år, hade vi vissa förhoppningar — om än små — om att man redan i propositionsskrivandet skulle ha beaktat de problem vårt län står inför när det gäller sysselsättning och befolkningsutveckling m.m. Så blev inte fallet, utan regeringsförslaget ligger generellt sett ett steg lägre än vi motionärer och människor i övrigt i länet ansett vara rimligt när det gäller kommunernas inplacering i stödområdena. Det är med beklagande vi kan konstatera att ej heller arbetsmarknadsutskottet i sin behandling insett behovet av ett ökat regionalpolitiskt stöd för Gävleborgs län. Enligt min mening har såväl regeringen som utskottet klart underskattat de allvarliga regionala utvecklingsproblem som Gävleborgs län f. n. har. Länet har ett stort behov av arbetstillfällen — enligt beräkningarna i Länsplanering 1978 rör det sig om ca 20 000 fram till 1985 för att man skall nå den för riket genomsnittliga sysselsättningen. F. n. har Gävleborg en sysselsättningsgrad som innebär att länet ligger trea från botten bland landets län. En konsekvens av de under senare år tilltagande sysselsättningsproblemen i länet är en kraftigt ökad utslagning av människor från länets arbetsmarknad. Enligt den senast kända siffran var det ca 25 000 personer i länet som stod utanför den ordinarie arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, förtidspension eller av andra skäl. Länets näringsliv är i hög grad uppbyggt på tunga basindustrier inom järn och stål samt papper och massa. Även om flertalet företag är stabila och utvecklingsbara, så har det visat sig under senare år att de ändock är mycket konjunkturkänsliga. Inom stålindustrin har antalet sysselsättningstillfällen minskat kraftigt under en följd av år. Det gäller inom såväl Hofors som Sandvikens kommuner och Forsbacka i Gävle kommun. För Hofors kommun har detta inneburit stora påfrestningar genom den kraftiga befolkningsminskning som kommunen drabbats av under senare år, och jag kan ej underlåta att nämna att Hofors under de två senaste åren sammantaget redovisar den största procentuella befolkningsminskningen av samtliga kommuner i hela landet. På bruksorter med ensidigt näringsliv som t.ex. Hofors och Sandviken är arbetssituationen för kvinnor mycket svår. För att nå en förvärvsintensitet för kvinnor som motsvarar riksgenomsnittet skulle det behövas betydligt fler arbetstillfällen i Sandviken och Hofors. Inom massaoch pappersindustrin har även fler av länets kommuner drabbats av besvärande omställningsproblem under den senaste tiden, vilka inneburit företagsnedläggningar och bortfall av arbetstillfällen. I Vansäter sulfitfabrik inom Söderhamns kommun upphörde under våren driften och jobben för 230 anställda. I dagens läge är det ännu oklart hur det kommer att gå med driften vid sulfitfabriken i Gästrike-Hammarby i Sandvikens kommun. En nedläggning där skulle innebära att 250 anställda skulle förlora sina jobb. Diskussioner pågår f. n. mellan olika företagsägare inom massaoch pappersindustrin, och ingen vet ännu hur dessa diskussioner kommer att påverka sysselsättningen i Norrsundet, Sandarne och Vallvik. Även på andra platser i Hälsingland har nedskärning av sysselsättningen skett, och sammanlagt har vi i dag i massaföretag i länet över 800 personer som redan varslats eller hotats av varsel om friställande. Risken för ytterligare företagsnedläggningar i branschen är, som jag ser det, överhängande. Tlänet har vi två av landets större företag inom skogsmaskinbranschen. Det är känt att det finns en överkapacitet i branschen och risk finns att det kommer att ske nedskärningar även här, vilket kan innebära att flera hundra jobb kan försvinna i t.ex. Bollnäs och Söderhamn. Undersysselsättningen för kvinnor är påtaglig inom hela länet. På många orter i Hälsingland ligger undersysselsättningen 20 procentenheter under riksgenomsnittet. Ser man till Ljusdal så vet vi att sysselsättningsproblemen där är kända sedan länge. Enligt senast kända siffror fattas ca 1 300 arbetstillfällen för att man skall nå upp till samma förvärvsfrekvenser som riket i övrigt. Herr talman! Vad vi kan se kommer strukturförvandlingarna inom länets näringsliv att fortsätta. Flera orter av dem jag berört kommer att mycket hårt påverkas av den framtida omstruktureringen inom bl.a. de branscher jag nämnt. Skulle vi ha fått bifall till vår motion 2514, som gäller inplaceringen i stödområdena i enlighet med länsstyrelsens förslag, så tror jag att länets kommuner haft större möjligheter än vad de kommer att få enligt utskottets förslag att vända den negativa utveckling som rått under senare år. Jag vill till slut nämna något om reservationen 45, som är fogad till utskottets betänkande. Denna överensstämmer i stort med vår socialdemokratiska länsmotion när det gäller tre av länets kommuner, men den har ej följt vår och länsstyrelsens uppfattning när det gäller de övriga sju kommunerna i länet. Jag vill ställa frågan till reservanternas talesman: Varför vill ni ej följa vår motion när det t.ex. gäller Hofors och Ljusdals kommuner, som har den besvärligaste befolkningsutvecklingen i länet? Varför tar ni ej hänsyn till Ljusdal som har den lägsta förvärvsverksamheten och den högsta arbetslösheten av länets kommuner? Jag vill uppmana centerns ledamöter att i stället för att rösta på reservationen rösta på vår motions förslag, som bygger på en allsidig bedömning för inplacering i stödområdena av länets samtliga kommuner. Jag yrkar med dessa ord bifall till motionen 2514.

Herr talman! Mina kolleger på Gävleborgsbänken har på ett vältaligt sätt beskrivit läget i Gävleborgs län, och jag skall därför fatta mig mycket kort och bara göra ett par kommentarer. Under de första fyra månaderna i år har bostadsbyggandet i Gävleborgs län minskat katastrofalt. Nedgången uppgår till 40 ?6 jämfört med de fyra första månaderna under 1978. I exakta tal betyder detta att endast 386 lägenheter har påbörjats i år mot 642 under motsvarande tid i fjol. Detta har medfört att antalet arbetslösa byggnadsarbetare i länet är bland de högsta i hela landet. Samtidigt är efterfrågan på bostäder stor i de flesta kommuner i länet. Ett sådant förhållande är naturligtvis helt oacceptabelt, och regeringen bör omgående undersöka orsakerna till de nuvarande förhållandena och därefter snabbt vidta åtgärder för att få upp bostadsbyggandet i Gävleborgs län på en rimlig nivå. I motionen 2470 har jag föreslagit att Gävleborgs län skulle tilldelas 50 milj.kr. och få disponera det beloppet för sysselsättningsstimulerande åtgärder. Detta förslag har utskottet avvisat, och man säger i utskottsbetänkandet att någon vägledning ges inte från riksdagens sida för åtgärdernas inriktning och utformning, om man skulle följa motionsförslaget. Enligt min uppfattning skulle det här vara den riktiga vägen att verkligen decentralisera regionalpolitiken genom att länsorganen tilldelades vissa belopp som man på länsplanet fick disponera för sysselsättningsstimulerande åtgärder i länet. Det är ju på länsplanet som man känner förhållandena bäst. Den nuvarande ordningen är att regeringen avgör ärendena, men enligt min uppfattning borde det i framtiden vara en riktigare väg att låta de länsorgan som är tillsatta avgöra dessa frågor inom en given ram. Nu har ett enigt utskott avstyrkt motionen, och därför finner jag ingen anledning att yrka bifall till den.

Herr talman! I dag har ett stort antal människor från Horndal, en av de många krisdrabbade orterna i Kopparbergs län, dragit till Stockholm för att på Sergels torg demonstrera sin irritation över samhällets oförmåga att erbjuda en så grundläggande trygghet som ett arbete.

Och allt detta har kunnat ske under en så kort tid som tre år. Många anser kanske att en aktion av det här slaget är både överilad och alltför dramatisk. Men den bevisar bara den hjälplöshet och desperation människorna känner inför en sådan här utveckling, där regering och ansvariga tycks stå vid sidan om och titta på. Man har under de tre senaste åren, en period med borgerliga regeringar, vid ett flertal tillfällen krävt statliga ingripanden för att förmå företagen att ta ett socialt ansvar, men tyvärr utan något som helst resultat, och i dag står vi inför fullbordat faktum. Såväl ASSI som Boxholms bruk har lagt ner tillverkningen, och den sociala nedrustningen kan börja, såvida vi inte kan finna ersättningsindustri. Situationen blir ju inte ljusare av att Horndal är en del av Avesta kommun, en kommun som under perioden 1964-1978 förlorat över 2 000 arbetstillfällen i tillverkningsindustrin totalt. Under samma period har invånarantalet i kommunen sjunkit med närmare 3 500 eller 10,53 96. Därför, herr talman, är det på inget sätt anmärkningsvärt att vi i en socialdemokratisk länsmotion nr 2510 anser att Avesta skall tillhöra stödområde 5 och Horndalsområdet temporärt stödområde 6. Nu är inte Avesta-Horndal den enda kriskommunen i Kopparbergs län — det finns tyvärr många fler. Man kan utan att överdriva säga att problemen för stål-, gruvoch skogsnäringarna fått allvarliga följder för sysselsättningen i hela länet men kanske främst i Västerbergslagen. I Ludvika kommun har under de senaste åren uppemot 2 000 arbetstillfällen försvunnit, och minskningen kommer att fortsätta om inte verkligt kraftfulla åtgärder vidtas. Den av SSAB beslutade strukturplanen skulle för Ludvikas del innebära ett ytterligare bortfall på ca 1 200 arbetstillfällen. Och skulle den föreslagna produktionsnivån av malm i Grängesberg bli en realitet tappar kommunen återigen drygt 600 jobb. Därmed skulle också Grängesberg som samhälle raseras. Även om man nu skulle följa den s.k. Rehnbergska utredningen förblir bilden för Ludvikas del så mörk som man över huvud taget kan tänka sig. Därför kräver vi också att Ludvika kommun skall placeras i grupp 5 men temporärt i stödområde 6. Vi är naturligtvis medvetna om att en uppflyttning till en högre stödområdesgrupp inte löser alla problem, men en uppflyttning kan likväl fungera som en morot när det gäller att finna nya arbetstillfällen i stället för alla dem som har försvunnit. För att långsiktigt lösa de arbetsmarknadsproblem som finns inte bara i vårt län utan också i landet i övrigt krävs en planmässig hushållning med landets resurser samt att samhället och löntagarna får det avgörande inflytandet över kapitalbildningen. Jag nämnde att problemen inom våra tre basnäringar har skapat och framför allt kommer att skapa svåra problem för sysselsättningen i Dalarna. I motionen 551 från allmänna motionstiden, undertecknad av socialdemokraterna på länsbänken, pekar vi på just de här svårigheterna men framför också konkreta förslag till vad vi tror skulle kunna vara lösningar på åtminstone en del av alla de problem som vi står inför och som vi redan har. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till motionerna 2510 och 551.

Herr talman! Det beslut som riksdagen kommer att fatta efter dagens debatt kommer att beröra många människor och många orter på ett avgörande sätt både nu och särskilt på längre sikt. Propositionen, motionerna och dagens debatt ger klart besked om att det finns en skiljelinje i svensk politik, som inte är alldeles ny, dels dem som vill utveckla en decentralistisk samhällsstruktur, dels dem som ideologiskt fortsätter att utveckla ett mer centralistiskt samhälle. Jag behöver inte redovisa hur dessa grupperingar ser ut — det framgår klart av de dokument som finns i utskottets material och kommer säkerligen också att framgå av protokollet från dagens debatt. Låt mig bara framhålla att för centern är det självklart att fortsätta kampen för en decentralistisk samhällsutformning. Vi anser, vilket också framgår av partimotionen, att målet för de näringspolitiska insatserna bör vara att ingen mot sin vilja av arbetsmarknadsskäl skall tvingas flytta från sin hemort. Jag finner det märkligt att man inte från de övriga partierna kan skriva under dessa grundläggande och viktiga principer. När det gäller regionalpolitikens inriktning i övrigt vill jag hänvisa till reservationen 2 av centern och helt instämma i vad där sägs. De principer beträffande regionalpolitikens inriktning som riksdagen nu kommer att anta kommer på ett påtagligt sätt att påverka utvecklingen icke minst i Kopparbergs län. Den starka dominans av tunga branscher som genom strukturförändringar är på neddragning sysselsättningsmässigt gör problemen oerhört stora för många orter och många kommuner i Dalarna. Därutöver har vi stora avståndsoch glesbygdskommuner med sina traditionella bekymmer för sysselsättning och en positiv utveckling. Exempel på orter i kris är just nu gruvområdena i Ludvika kommun och bruksorten Horndal i Avesta kommun. Den industriella utvecklingen inom näringslivet i Avesta kommun har varit negativ under många år. Därför är de nedläggningar som skett och som kommer att ske i Horndal synnerligen dystra för berörda människor och för hela kommunen. Statsägda ASSI har förra året lagt ned sågverksrörelsen, och efter successiva neddragningar kommer från halvårsskiftet också Boxholm att upphöra med sin verksamhet i Horndal. Det är alldeles uppenbart att den här situationen för Horndal inte har uppstått på några få månader eller ens några få år. Det är en lång trend som nu lett till detta resultat. Just nu är många krafter i arbete för att hitta ersättningar för de verksamheter som läggs ned och för att skaffa jobb åt de människor som blir utan sysselsättning. Trots stora ansträngningar från länsmyndigheter, kommuner och människor på orten har det ännu inte blivit några nämnvärda resultat. Låt mig betyga att det är 2n massiv uppslutning i arbetet för att rädda Horndal. Demonstrationen tidigare i dag på Sergels torg tycker jag var ett gott uttryck för den viljan och den inriktningen. Vad som nu krävs är åtminstone allmänna näringspolitiska insatser och en regionalpolitisk inriktning som så långt som möjligt ger kommuner och orter i länet samma framtidschans. Tyvärr ger inte folkpartiregeringens proposition denna rättmätiga möjlighet. Det förslag till inplacering av Dalarnas kommuner i stödområdet, där spännvidden är så liten som mellan stödområde 3 och stödområde 5, uppfyller inte dessa rättvisekrav. Hur skall glesbygdskommu nerna i Norroch Västerdalarna, Älvdalen, Malung och Vansbro under sådana omständigheter kunna konkurrera med primärcentrakommunerna i länet? Och att placera Avesta kommun med Horndals problem och Ludvika kommun med Grängesbergs i stödområde 3 är ett hårt slag mot människorna i just Grängesberg och Horndal och mot hela kommunerna. Som man framförde i det som spelades upp här ute på Sergels torg är det ju möjligt att genom detta riksdagsbeslut ge dessa orter en bättre chans än den regeringsproposition och det utskottsbetänkande som nu föreligger är beredda att ge områdena i fråga. Länets landsting och länsstyrelse har också mycket klart uttalat sin mening i dessa frågor, och det framgår också av det material som är fogat till utskottsbetänkandet. I övrigt hänvisar jag till motionen 2558 av oss centerledamöter och av den moderata ledamoten från Dalarna. Jag vill, herr talman, med detta korta inlägg endast yrka bifall till motionen 2558 och också till motionen 2510 i tillämpliga delar, då yrkandena där i långa stycken överensstämmer med dem i motionen 2558.

Herr talman! Jag ber först att få instämma i de allmänna synpunkter beträffande regionalpolitiken som har framförts av Jan-Ivan Nilsson tidigare i dag. Den regionalpolitiska debatten här i riksdagen har ofta betitlats Hembygdens dag. I viss mån är det förståeligt att riksdagens ledamöter känner sig skyldiga att framföra hembygdens problem. Problem finns överallt, men storleken eller graden av dem varierar starkt. När jag nu framför Värmlands problem gör jag det därför att de är särskilt stora. Värmland är det län som näst Norrbotten har det svårast. Detta medges också av = arbetsmarknadsutskottet som framhåller länets låga förvärvsfrekvens och vidare säger att Värmland har den efter Norrbotten högsta långsiktiga arbetslösheten i landet. Den centrala regionen har en rätt god utveckling, men för det övriga Värmland är utvecklingen dyster, med stark utflyttning, hög medelålder och många pensionärer i förhållande till antalet människor i de produktiva åldrarna. Under 1970-talet har länet förlorat ca 2 100 ungdomar i åldrarna 20-24 år genom utflyttning. Att detta kan bli ödesdigert för ett län med en total befolkning på drygt 280 000 måste alla förstå. En snedvridning i åldersfördelningen gör att det blir svårare och svårare framöver. Vi, de icke socialistiska riksdagsledamöterna i Värmland, har i motionen 1549 till detta års riksdag framfört dessa faktiska förhållanden och krävt att riksdagen hos regeringen begär att en treårsplan skyndsamt läggs fram för utveckling av sysselsättningen i Värmlands län. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna i Värmland har i en motion begärt en åtgärdsplan. Vpk har väckt en annan motion. Vi är överens om att speciella åtgärder måste vidtas för att vända utvecklingen i positiv riktning. Våra recept på lösningar kan dock variera. Situationen i Värmland har varit besvärlig i många år, men den lågkonjunktur och den strukturomvandling som de senaste åren drabbat näringslivet har ytterligare förvärrat situationen. Våra basnäringar stål-, järnoch skogsindustrin har haft det svårt. Genom länsstyrelsen och den med stöd av regeringen Fälldin tillsatta Värmlandsdelegationen har vi på olika sätt framfört våra önskemål och krav. Flera av dessa har också givit positiva resultat, och det är vi naturligtvis tacksamma för. Jag vill dock starkt poängtera att dessa med hänsyn till förhållandena och de behov som finns ej är till fyllest. I vår motion 1549 har vi tryckt på önskvärdheten av vissa åtgärder men i övrigt hänvisat till de krav som framförts av Värmlandsdelegationen. Då vi är medvetna om att man inte kan få allt på en gång, eftersom situationen är besvärande på flera håll, har vi begärt den nämnda treårsplanen. Utskottet har vid sin behandling av vår motion pekat på vad som har gjorts. Utskottet utgår vidare från att regeringen och andra myndigheter följer situationen i Värmland med uppmärksamhet. Det är i och för sig bra, men utskottet kommer till slutsatsen att motionen inte bör föranleda någon åtgärd. Då jag således anser att vårt förslag om en treårsplan bör genomföras, yrkar jag bifall till motionen 1549 under punkten 132 i utskottets betänkande. Beträffande de allmänna linjerna skulle det innebära många fördelar om centerns krav i partimotionen, som har följts upp i reservation, kunde vinna riksdagens bifall. Låt mig ta några exempel. 1. Torsby kommun, som enligt propositionen är placerad i klass 5, borde få ett sysselsättningsstöd på 5—10 96 fr.o.m. den 1 januari 1980. 2. En statsbidragshöjning från 75 till 90 96 av lönekostnaden för IKS arbeten skulle vara värdefull för länet. 3. Anslaget till utveckling av lantbruk, dagligservice, småindustri m.m. i glesbygder bör höjas från 75 till 200 milj.kr. Av dessa pengar borde Värmland få en del. 4. Ramen för kreditgarantilån till företag i glesbygder bör höjas från 74 till 100 milj.kr. 5. Regionalpolitiskt stöd bör utgå till energianläggningar som drivs med inhemska bränslen. Det skulle ge stor sysselsättning och spara valuta för landet. Jag beklagar att socialdemokraterna, moderaterna och folkpartisterna i utskottet ej följt våra förslag. I förslaget om indelning av landet i olika stödområden sker nu en starkare gradering än vad som hittills gällt. Regeringens förslag beträffande verkningarna av indelningen har accepterats av alla partier utom av centern beträffande stödnivån i indelningshänseende. Centern har förstärkt de svagaste orterna. Moderaterna och socialdemokraterna i utskottet har följt regeringens förslag beträffande indelningen inom Värmlands län. I Värmland har länsstyrelsen framlagt ett förslag, som ligger över propositionens nivå. Som värmlänning skulle jag givetvis gärna ha sett att länsstyrelsens förslag kunnat genomföras. Men partierna har av kostnadsskäl inte kunnat sträcka sig till denna nivå. För den skull ansåg vi centerpartister i Värmland det vara ett slag i luften att fullfölja länsstyrelsens förslag, sedan vi sett det totalförslag som regeringen framlade i propositionen 112. Vi valde då att arbeta för att genom vårt parti skapa ett förslag utöver propositionen, vilket totalt skulle vara fördelaktigare för länet som helhet och som skulle kunna ha möjligheter till framgång. Med hänsyn till den faktiska situation som jag tidigare varit inne på och som resp. kommuner befinner sig i har vi i centerns partimotion föreslagit att Hagfors skulle flyttas upp till område 5 mot regeringens förslag om område 4. Vi har vidare föreslagit att Arvika, Årjäng och Säffle skulle flyttas upp till område 4 mot regeringens förslag om område 3. Karlstads stadskärna — förutvarande Karlstads stad — skulle placeras i område 1 mot regeringens förslag om område 2. Att detta för Värmlands del skulle bli till stort gagn för länet som helhet för framtiden står utom allt tvivel. Bakom våra förslag står hela centern, genom att centerpartisterna i utskottet har följt upp detta förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1549 under punkten 132 och ansluter mig i övrigt till Jan-Ivan Nilssons yrkande.

Herr talman! Tillåt mig att börja med att redovisa en liten reflexion beträffande något av det tidigare sagda här i kammaren i dag. Det gäller Alf Wennerfors inlägg och den polemik som han drev mot Bengt Fagerlund angående företagens behov av kostnadssänkningar via en reduktion av arbetsgivaravgiften. Bengt Fagerlund anförde att vi socialdemokrater inte tror på denna typ av generella åtgärder, därför att ingen nu levande kan bevisa att de 8 000 milj.kr. som avgiftssänkningen kostade statskassan har använts för att skapa nya jobb. Alf Wennerfors sade i ett genmäle att han i egenskap av löntagare satte värde på denna typ av politik, eftersom den ju i sig befrämjade sysselsättningen. Han accepterade alltså att han i egenskap av löntagare, som han själv underströk, får återskänka sådana pengar som han och andra löntagare fått räkna av från det tillgängliga löneutrymmet alltsedan arbetsgivaravgiften infördes. Vore nu Alf Wennerfors en lika god facklig företrädare som han uppger sig vara löntagare, skulle han självklart begära att han får del av företagens ökade inkomster. Alf Wennerfors är i detta avseende en underlig löntagare, om han inte reagerar mot att de pengar som han och andra löntagare har avsatt används till annat ändamål än de skulle användas till. Herr talman! Dagens debatt i övrigt om regionalpolitiken kommer troligtvis när den summeras att visa att många inlägg har gjorts här i kammaren med utgångspunkt i situationen i resp. talares hemlän. Självfallet blir det så, därför att regionalpolitiken ju handlar om möjligheten att förstärka sysselsättningen. Och sysselsättningen är den fråga som dominerar den politiska debatten. Det är den fråga i vilken de flesta människor kräver Nr 171 åtgärder och realistiska förslag av politikerna, och det är den fråga i vilken Torsdagen den politiska löftens sanningshalt kan avläsas snabbare än inom många andra 7 juni 1979 politiska områden. En ökad arbetslöshet av den typ som de flesta regioner i landet har registrerat under de tre senaste åren utgör i sig en bakläxa för dem som haft att besluta om åtgärder som skulle ha behövts för att tvinga ned arbetslöshetssiffrorna. Makten att besluta om tillämpliga åtgärder mot arbetslöshet och för ökad sysselsättning har under de tre senaste åren legat hos de borgerliga partierna och deras riksdagsmajoritet. Sanningshalten i de borgerliga löftena kan i dag avläsas på sysselsättningsbarometern, vars visare stannat vid texten ”Opålitliga löften”. Detta dokumenteras dessutom av att varje län, med undantag av något enstaka, har haft en konstant sysselsättningsminskning och ökad arbetslöshet. Herr talman! Med utgångspunkt i det sagda vill jag ägna en stund åt situationen i mitt län. Vi har i Värmland upplevt en av de kraftigaste reduceringarna av sysselsättningen, jämfört med andra län. I arbetslöshetsligan intar Värmland andra platsen efter Norrbotten, enligt den statistik som ligger till grund för det betänkande från arbetsmarknadsutskottet som vi nu behandlar — och f. ö. enligt vad Bertil Jonasson nyss intygade. Denna statistik säger att ca 7 000 industrijobb har försvunnit i länet sedan 1975. Det är siffror som var aktuella för min del ända till i eftermiddag. Då fick jag veta att en person inom vår partiorganisation har räknat på det här med sysselsättningsminskningen och kommit fram till att under perioden september 1976 — april 1979 har den faktiska sysselsättningen minskat med 25 96. I mitt hemlän har antalet sysselsättningstillfällen minskat från 49 200 till 36 000, alltså en reduktion med 13 200. Drar man ut dessa siffror till att gälla hela landet, så kan man konstatera att vart tolfte arbetstillfälle har försvunnit. Ser man till skogslänen finner man att där har vart sjätte arbetstillfälle försvunnit under de här åren. Jag har också noterat att mitt län är det av skogslänen som har drabbats hårdast i samband med nedgången. Herr talman! Från socialdemokratiskt håll i Värmland har vi, alltsedan svårigheterna att upprätthålla sysselsättningen uppstod 1976, försökt att uppmärksamma regering och riksdag på situationen. Det har skett i motioner under den allmänna motionstiden både 1977 och 1978, liksom det har skett i år, och det har skett genom ett stort antal frågor som vi här i riksdagen har riktat till statsråden. Våra motionskrav har inte grundats på orealistiskt önsketänkande utan har varit baserade på de resultat som framkommit i länsplaneringsarbetet, olika regionala myndigheters slutsatser, de fackliga organisationernas bedömningar och olika företags redovisningar av problemen. 1977 presenterade vi en rad krav i en motion, 1976/77:1262, vars huvudinnehåll var regionalpolitiska insatser. Arbetsmarknadsutskottets majoritet anförde då att vi skulle avvakta sysselsättningsutredningens förslag 215 om den framtida regionalpolitiken, som man utlovade snart skulle komma att presenteras. En vecka efter det att arbetsmarknadsutskottets betänkande över vår mation hade presenterats steg den dåvarande industriministern upp här i kammaren, i samband med behandlingen av ett betänkande om stålindustrin, och meddelade att sysselsättningsutredningen hade blivit försenad och inte skulle bli klar förrän 1979. Denna försening visste dåvarande industriministern och dåvarande ordföranden i arbetsmarknadsutskottet, som är den nuvarande arbetsmarknadsministern, troligen om redan vid utskottsbehandlingen av vår motion. Men det var ett sätt att komma undan våra dåvarande motionskrav. Den sysselsättningsmotion som vi från s-sidan i Värmland lade fram under 1978 avslogs, och de två motioner angående regionalpolitiken, nr 2030 och 2554, som vi har väckt i år, bör enligt utskottsbetänkandet inte föranleda någon åtgärd. Herr talman! Man frågar sig vad det är för orealistiska förslag vi har lagt fram när det gäller vårt län som inte bör föranleda någon åtgärd. Vi har riktat vår motion 2030 till ett flertal departement och den borde, menar vi, ha behandlats av de riksdagsutskott som har att behandla dessa resp. departements angelägenheter. Men motionen har endast behandlats av arbetsmarknadsutskottet och således lagts in under avsnittet regionalpolitik. Om jag nu håller mig enbart till vad vi anfört i motionen om just detta avsnitt, så pekar vi i motionen på att de borgerliga regeringarnas politik har inneburit att de åtgärder som satts in har spritts ut till företagen utan planmässighet, och vi kräver att en ny regionalpolitik skapas som med kraft riktar samhällsinsatserna mot de områden där behovet av insatser är störst. Vi anför att sysselsättningsutredningen klart har visat att problemen är störst i skogslänen, dit Värmland hör. I klämmarna till motionen 2030 hemställer vi att riksdagen beslutar hos regeringen anhålla att en sammanhållen plan för näringsoch sysselsättningsutvecklingen i Värmland bör utarbetas och att riksdagen ger regeringen till känna vad vi i motionen har anfört om riktlinjernas innehåll. Vi menar att det inte är ett för kraftigt tilltaget krav att kräva speciella insatser för det län som intar plats nummer två i arbetslöshetsligan. Men sådana åtgärder har satts in för län nummer ett, och vi har för vår del accepterat dessa åtgärder och instämmer i de behov som finns i Norrbotten. Men vi frågar oss var gränsen skall gå för särskilda åtgärder. Skall det vara mellan första och andra platsen eller skall de sättas in där framtiden bedöms som osäkrare än inom många andra län? Självfallet bör det vara det sist nämnda kriteriet som skall tillgripas, och därför borde våra motionskrav ha tillstyrkts av utskottet. Ett medel att främja sysselsättningen i ett län som Värmland är de framtida stöd inom regionalpolitikens område som nu skall komma i tillämpning. Större delen av vårt län har tillhört det allmänna stödområdet. En kommun som Torsby har tillhört det inre stödområdet, och vissa delar av länet har När vi såg propositionens förslag om indelning av de framtida stödområdesklasserna från 1-6 blev vi negativt överraskade. Torsby kommun, som under många år har haft uppenbara svårigheter med sysselsättningen och där t.o.m. statliga företag som Pripps Bryggerier tycks ha planer på att försvinna från kommunen, hade placerats i den lägre rangordningen av de två klasser som skall ersätta det tidigare inre stödområdet. Dessutom hade uppenbara problemkommuner, som Filipstad, Hagfors, Munkfors, Storfors och Sunne, placerats i stödområde 4, och Arvika, Årjäng och Säffle hade placerats i stödområde 3. Detta betyder att man i stödområde 3 inte får möjlighet till det särskilda sysselsättningsstöd som inte utgår längre ner än till stödområde 4. Herr talman! Med de försäkringar som vi tidigare fått av både gamla och nuvarande borgerliga statsråd om att vi skulle kunna lita till det beslut om regionalpolitiken som vi i dag behandlar, så är det beslut som en majoritet nu rekommenderar riksdagen att anta ett svek mot alla dem i vårt län som haft förväntningar på regionalpolitiken. I utskottsbetänkandet omnämns Värmlandsdelegationen och den kraftanspänning som vi på så sätt försökt åstadkomma i länet. Värmlandsdelegationens uppgift skulle enligt direktiven vara att skapa långsiktiga sysselsättningsalternativ. Utskottet tröstar med att delegationens framstötar ändå har inneburit att länet fått 65 milj.kr. till olika vägprojekt. Herr talman! Det är allom bekant att Värmland på grund av sin miserabla vägstandard också är det enda mellansvenska alternativet för de kvalificerade bilrallyn som kräver särskilt mycket hållfasthet i bilkonstruktionerna. Jag vet f. n. inte hur mycket man från statens sida satsar på vägnätet i andra län, men eftersom vi vill vara något annat än en rallybana tycker vi att de 65 miljoner som anslagits till vårt vägnät är en droppe i havet mot vad som egentligen skulle ha behövts. Det behövs ytterligare miljoner till det värmländska vägnätet som en följd av den passivitet som fp-regeringen visat gentemot Uddeholms nedläggning av godstrafiken på NKLJ-banan. Dessa frakter belastar nu vägtrafiken, vilket innebär att nya väggenomfarter måste byggas genom Deje och Forshaga. På gårdfarihandlarspråk brukar ett liknande förfarande heta: ”Ser man inte upp med ögonen, så får man se upp med portmonnän i stället.” Tyvärr är det ju inte folkpartiregeringens pengar, utan skattebetalarna får sota för denna passivitet. Men, säger utskottet, Värmland har ju också fått 23 milj.kr. till skolbyggen. Det är en droppe i havet mot vad som skulle ha behövts för att sysselsätta alla arbetslösa byggnadsarbetare i länet. Byggarbetslösheten uppgick när utskottet skrev begynnelsen av sitt betänkande till 16 26 i länet som helhet. Herr talman! Från arbetarrörelsen i Värmland har vi ställt krav på planinriktade åtgärder. Detta låter kanske i borgerliga öron ryskt och över hövan socialistiskt. Men vad skall politikerna svara exempelvis gruvarbetar nai Persberg, som nu hotas med nedläggning av gruvan, därför att Uddeholm tycker att de är olönsamma som producenter av malm till dess järnhantering? 'Gruvarbetarna har förstått att de mot den nuvarande politiska övermakten inte räcker till för att hävda fortsatt järnmalmsbrytning i Persberg. Därför har de själva jobbat fram alternativ i form av ett kalkbrytningsobjekt. Men det fattas pengar till detta. I vårt krav i motionen 2030 på en sammanhållen plan för näringsoch sysselsättningsutvecklingen i Värmland inryms just de åtgärder som Uddeholms gruvarbetare efterfrågar. Nog borde, menar vi, en sittande regering vara så pass framsynt att man begriper att det inte går att trygga eller utveckla sysselsättningen i vårt län eller annorstädes, om man inte är beredd att lägga sig i Uddeholms eller andra storbolags interna planer. Och självfallet borde regeringen se till att gruvjobben i Persberg inte försvinner förrän en meningsfull ersättningssysselsättning skapats. Detta kan knappast ske, om man inte ens kan få malmbrytning och stålproduktion inom ett och samma bolag att hänga ihop. Vårt krav på en sammanhållen plan för här aktuellt område är inte mer märkvärdigt än att regeringen via överläggningar med bolaget bör säga ifrån och medverka till att malmbrytningen i Persberg inte får läggas ned förrän man har åstadkommit något annat i stället. Det hade, herr talman, varit lättare att åstadkomma ersättningsjobb vid Persberg, om Filipstads kommun hade placerats i stödområde 5, som länsstyrelsen föreslagit och som vi krävt i vår motion 2554. Detsamma gäller f. ö. möjligheten att skapa ersättningsjobb för redan verkställda eller varslade företagsnedläggningar, som alla Värmlandskommuner drabbats av i stor utsträckning. Herr talman! Jag skulle kunna referera situationen i samtliga Värmlandskommuner i hopp om att här i kammaren vinna förståelse för de önskemål som vi i motionen 2554 anfört om att flera kommuner borde få en högre stödområdesplacering än vad utskottet föreslagit. Jag skall avstå från detta, men jag vill ändå uttrycka en stilla undran om regeringen, som ju ansvarar för propositionen, inte har förstått något av den allvarliga situation som råder i Värmland.

Eller är regeringen inte medveten om att de industribranscher, skogen och stålet, som är landets största problembranscher också är dominerande i Värmland? Har man inte hört talas om den brist på skogsråvara som existerar i Värmland och som innebär att mindre köpsågverk, som är den enda sysselsättningen inom vissa mindre orter, kan komma att slås ut? Ja, detta undrar man verkligen över när man ser stödområdesindelningen för Värmland. Herr talman! Jag och mina medmotionärer är medvetna om att man inte kan åstadkomma allt som behövs för att förstärka sysselsättningen bara med hjälp av regionalpolitik. Nej, det behövs också en kraftfull näringspolitik. Men den har vi inte sett mycket av under de tre år som vi har tvingats leva med en borgerlig regering. Det förslag om regionalpolitiken som vi snart skall besluta om grundas till stor del på en ”skönstaxering” av de verkliga problemen, och den tycker jag att man skall opponera sig mot. Jag har haft tillfälle att sitta med vid arbetsmarknadsutskottets preliminära behandling av regionalpolitiken, men jag fick inte tillfälle att vara med vid slutjusteringen av betänkandet. Därför kunde jag inte reservera mig, varför jag nu yrkar bifall till motionerna 2030 och 2554 av Sven Aspling m.fl.

Herr talman! Sune Johansson menade att den borgerliga regeringen skulle ha varit orsaken till den kraftiga nedgången i sysselsättningen. Jag skall visserligen inte här polemisera mot Sune Johansson, men detta uttalande bör väl ändå inte få stå helt oemotsagt. Det är ju på det sättet — och det kan väl Sune Johansson ändå inte ha undgått att konstatera — att det under de här åren har rått svår arbetslöshet i hela världen, att det varit stor nedgång i sysselsättningen och lågkonjunktur. Detta har drabbat vissa näringar speciellt hårt, och det är det som närmast är orsak till att en hel del av Sverige har drabbats och Värmland i synnerhet. Men, herr talman, vi skall väl inte bråka om det här, utan när det gäller att värna om vårt län skall vi stå sida vid sida. Vi behöver hjälpas åt här för att kunna åstadkomma förbättringar för Värmland!
Herr talman! Sune Johansson angrep mig för mitt resonemang om arbetsgivaravgiften. Vi har haft replikskiften om den tidigare, men jag skulle ändå vilja understryka att poängen är att om det finns möjlighet att sänka arbetsgivaravgifterna, är det ju så att man därigenom sänker kostnaderna och att man därigenom har möjlighet att sänka priserna och därmed möjlighet att konkurrera bättre. Vad innebär då det i slutändan? Jo, det innebär att man skapar större trygghet för de anställda. Jag kan inte förstå att Sune Johansson, med sin långa fackliga erfarenhet, inte är medveten om detta och kan acceptera ett så självklart resonemang. Det är naturligt att vi som fackliga företrädare, som fackligt aktiva och fackliga medlemmar, är angelägna om att höja löner och annat, men det som står över allt detta måste ju ändå vara tryggheten för oss. Det är den som vi vill skapa genom att i möjligaste mån minska kostnaderna.
Herr talman! Först till Alf Wennerfors: När det gäller frågan om att sänka kostnaderna för att folk skall kunna känna trygghet i anställningen är det klart att man kan fråga: Om nu människor gick med på att jobba gratis, skulle de då vara tryggare i anställningen? De här arbetsgivaravgifterna tillkom ju en gång i tiden föratt användas som inkomstkälla för att vi skulle kunna finansiera andra saker i samhället. Bl. a. kunde vi vid två tillfällen sänka den statliga inkomstskatten, och jag minns att man vid ett tillfälle använde arbetsgivaravgifterna som inkomstkälla för att slippa höja priserna på baslivsmedel. Det betydde att löntagarna vid det tillfället fick dra veven för kostnadsökningarna och räkna av dem i sitt löneutrymme. Men sedan har man alltså blivit uppskörtad på de här pengarna av de borgerliga regeringarna som har suttit vid makten sedan 1976. Det resonemang som Alf Wennerfors kör med kan inte vara riktigt när han påstår att en sänkning av arbetsgivaravgifterna skulle skapa en större trygghet i anställningen. Samtidigt har ju staten fått ta hem andra inkomster, i första hand i form av en ökad statlig upplåning — det gäller utlandslån och det gäller lån även på den inhemska marknaden. Dem får löntagarna vara med om att betala i framtiden. De lånen ligger som en skuld som löntagarna i det här landet har att betala framöver och som kommer att begränsa deras löneutrymme. Jag tycker vi skall ha det klart för oss. Bertil Jonasson säger att det har varit svårt ute i världen. Ja, det vi om. Vi sade redan 1976 att det inte var några sötebrödsdagar att vänta av de närmaste årens politik. Men det fanns de som var ute och lovade 400 000 nya jobb, varav 12 000-13 000 i Värmland. De löftena höll inte. Därför säger jag att sanningshalten i de löftena inte var den man försökte göra gällande 1976. Jag tycker att man kan säga att man gjorde en felbedömning. Att ändra uppfattning från en dag till en annan kan, som en vis man sagt, vara detsamma som att erkänna att man i dag tycker sig vara klokare än man var i går. Det tycker jag att Bertil Jonasson och alla andra i centerpartiet, som nu vill låta påskina att man har uträttat stordåd under de här regeringsåren, skulle kunna erkänna. Inte ens de är mer än människor, och de kunde inte vara mera förutseende. När man nu gör det här konstaterandet har man inom centerpartiet, tycker jag, också anledning att vara litet mildare i tonen och inte försöka göra gällande att den egna politiken skulle vara ett alternativ för trygg sysselsättning och utkomst, vare sig i Värmland eller något annat län här i landet.
Herr talman! Vi har inte ställt ut några löften om 400 000 nya jobb i landet eller något visst antal i Värmland; det antalet har ni för övrigt ökat på undan för undan och lagt i munnen på mig. Det var en målsättning, och om denna målsättning trodde jag att vi skulle kunna vara överens.
Herr talman! När jag talar om att sänka arbetsgivaravgifterna för att sänka kostnaderna talar jag om några procent. Sune Johansson bemöter mig med att tala om att sänka lönerna till 0; det skulle då verkligen gynna verksamheten. Det är ett helt horribelt och overkligt resonemang. Här är det fråga om tryggheten. Har vi inte tryggheten i jobbet har vi faktiskt inte några löner att förhandla om. Tryggheten går väldigt mycket före lönerna. Det är det resonemanget jag försöker hävda. Jag tycker att vi båda som fackliga företrädare skulle kunna vara överens om den målsättningen i svensk politik.
Herr talman! Först till Alf Wennerfors. Han talar om kostnadssänkningar. Men man får inte sänka kostnader på sådant sätt att löntagarna förlorar på det; då har de anledning att reagera på det sätt som de gör i dag. Jag tycker att vi har haft oerhört snälla löntagare här i landet under de här tre åren som egentligen inte framfört kravet på kompensation för de pengar som har tagits ifrån dem på det ena eller andra sättet. De pengarna måste hämtas in på något sätt. Det har gjorts i form av en ökad statlig skuldsättning, som löntagarna får dra sin skärv till framöver. Vi försökte få fram siffror över hur många flera jobb som de 8 000 milj.kr., som det kostade att avskaffa arbetsgivaravgiften, skapat i landet. Det enda vi fick reda på var att det kanske skulle ge ca 5 000 nya arbetstillfällen. Det var oerhört dyra arbetstillfällen, jämfört med de resurser som man i dag räknar med skall stå till förfogande för regionalpolitiken. Enligt den proposition vi i dag behandlar räknar man med en påspädning på ca 600 miljoner. Sett mot denna bakgrund är det atroligt dyra arbetstillfällen som skapats genom avskaffande av arbetsgivaravgiften, om detta över huvud taget har skapat några nya arbetstillfällen. Målsättningarna att skaffa fram 400 000 nya jobb har vi hört så fantastiskt mycket om tidigare, Bertil Jonasson, så det behöver inte upprepas. Jag har ingenting emot folk som säger att de har till målsättning att springa 1500 m på tre minuter. Men jag har anledning att påpeka resultatet: Du sprang inte 1500 m på tre minuter — du sprang på sex minuter. Jag tycker inte att den som jag säger detta till bör ta illa upp på något sätt. Det är bara att konstatera faktum. Och jag gör det: Det har inte blivit 400 000 nya jobb. Det har blivit färre jobb här i landet under de här åren. Det måste nog Bertil Jonasson också erkänna, oavsett vilka målsättningar han lever med.

Herr talman! Arbetslösheten i Värmland kom givetvis att prägla Sune Johanssons anförande. Som vanligt misstänkliggjorde han den borgerliga trepartiregeringen. Den skulle på något underligt sätt, av allt att döma uppsåtligt, ha skapat denna arbetslöshet. Detta är ett resonemang som faller på sin egen orimlighet.

Jag har tidigare konstaterat, och gör det än en gång, att Värmland i stor utsträckning är ett offer för den socialdemokratiska politiken, både den medvetna och den som närmast kan betecknas som en låt-gå-politik. Det finns anledning att erinra om att det jordbrukspolitiska beslutet år 1967 också har kommit att påverka Värmland negativt. Herr talman! Den debatt som vi har haft och nu har här i riksdagen — och som uppenbarligen kommer att fortsätta i morgon — har varit och är föremål för åtskilliga förklenande omdömen, främst i Stockholmstidningar men även från somliga riksdagsledamöter. Det hela karakteriseras som en Hembygdens dag. Jag läste i dag i en Stockholmstidning en kåserande artikel, skriven von oben, om riksdagsmän som, enligt tidningen, enbart talade för protokollet och sedan skyndade sig att ringa in anförandena till lokaltidningarna. Det är beklagligt att Stockholmsjournalister — det gäller kanske också journalister i andra städer som tror sig vara storstäder — skall se så hånfullt på riksdagens arbete. Men det är inget ovanligt att just Stockholmsjournalister skildrar landet utanför huvudstaden som något löjeväckande, landamären som man möjligen kan utnyttja för semester och tillfällig rekreation men som i stort sett består av avkrokar som man i huvudstaden inte har anledning att befatta sig med. Dess värre är detta en vrångbild som åtskilliga Stockholmsjournalister, och kanske även stockholmare i övrigt, har blivit så fixerade vid att de inte har förstått att landet utanför det s.k. Storstockholm faktiskt har ca 75 96 av befolkningen och förmodligen svarar för lika mycket av landets skatteintäkter. Därtill kommer att Stockholm i hög grad utgör en tärande del på statskassan, statsfinanserna. I Stockholm finns merparten av den centrala administrationen, och i Stockholm sysselsätts relativt sett fler människor på skattebetalarnas bekostnad än vad fallet är beträffande den övriga delen av landet. Detta är också ett slags regionalpolitik. Skillnaden mellan den och de former och objekt som vi diskuterar i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 är att huvudstaden, liksom de flesta storstäder när de väl etablerats, kommit att få en dragkraft som genererar sysselsättning och expansion. Ute i landet finns dock expansiva orter och kommuner. Men dessa är i huvudsak koncentrerade till landets södra delar och då främst kustområdena. De expansiva orterna och kommunerna var tidigare betydligt fler än i dag. 1960-talets strukturomvandling inom skogsindustrin härjade i bl.a. Värmland. Under 1970-talet har stålindustrin kommit att präglas av strukturomvandlingen. Detta har i ännu högre grad lett till svårigheter för Värmland, där basindustrierna utgörs av just skogsoch stålindustri. När samtidigt skogsindustrin för andra gången på en tioårsperiod kommit att drabbas av både strukturella och konjunkturella problem har sviterna blivit svåra för just Värmlands län. Här koncentreras på ett minst sagt obehagligt sätt den internationella lågkonjunkturens följder parade med den av mig nyss omnämnda inhemska kostnadsexplosionen, som höjde näringslivets produktionskostnader med över 40 96 under ett par års tid. Herr talman! Värmland har under de senaste tre åren varit ett län i kris — och är det fortfarande. Arbetslösheten har varit och är hög, trots stora satsningar på beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadsåtgärder. Basindustrierna i länet har tvingats till rationaliseringar, samtidigt som de tillsammans förlorat miljardbelopp på lågkonjunkturens prisfall och den samtidiga våldsamma produktionskostnadshöjningen främst under åren 1976-1977. Skogsoch stålindustrins kris har dess värre också återverkat på andra branscher och företag i Värmland. Jag nämnde att en strukturomvandling skedde i Värmland redan på 1960-talet. Hög arbetslöshet drabbade då länet. Den dåvarande socialdemokratiska inrikesministern betecknade i slutet av 1960-talet Värmland som ett krislän, närmast efter Norrbotten. Han och den dåvarande regeringen utlovade krafttag för att skapa ny sysselsättning i länet. Lokaliseringspolitiken fördes fram med pukor och trumpeter. Men vad blev resultatet för Värmlands del? En del nya jobb här och där skapades — det är sant — men ingen förnyelse eller expansion av det slag som utlovades. Vi moderater hade inte heller väntat det — inte med en socialdemokratisk politik och selektiva åtgärder när de generella stimulansåtgärderna saknades. Vad som behövdes var en näringsvänlig politik som kunde stimulera nyföretagande och skapa ett differentierat näringsliv. I stället ökades pålagorna och kostnaderna för näringslivet. Vad Värmland i dag upplever är, som jag alldeles nyss sade, i stor utsträckning följderna av den socialdemokratiska politiken. Den näringsvänligare och allmänt förnuftigare politik som följde med regeringsskiftet 1976 har av flera skäl ännu inte förmått åstadkomma någon radikal förändring till det bättre för näringslivet och sysselsättningen i Värmland. Därtill har problemen varit — och är fortfarande — alltför konjunkturellt betingade. På de flesta håll i Värmland behövs en utökning av näringslivet för att ge riktig sysselsättning och förhindra en befolkningsminskning. Här har erinrats om de minskningar i sysselsättningen som vi har utsatts för. Drygt 7 000 arbetstillfällen har gått förlorade under treårsperioden 1976-1978. Antalet arbetslösa har regelmässigt varit mer än dubbelt så många som antalet lediga platser. Det finns också anledning att erinra om att de delar av länet som ligger utanför Karlstadsregionen har minskat med ca 4 000 i invånarantal. I dag är drygt 10 000, kanske 11 000, värmlänningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. De är redovisade som arbetslösa eller är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därtill kommer flera tusen, som skulle ha blivit arbetslösa, om de företag de arbetar i inte fått det stöd i form av sysselsättningsbidrag som den borgerliga riksdagsmajoriteten har kunnat anvisa dem. Många sysselsättningstillfällen befinner sig också i en riskzon. Det är alldeles klart att detta har fått förödande verkningar på flera orter i Värmland. Ungdomen har i skrämmande stor utsträckning flyttat, och befolkningssammansättningen har blivit allt skevare i flera kommuner genom att antalet åldringar ökar. Detta i förening med en låg sysselsättningsgrad har självfallet också lett till ett vikande skatteunderlag i en rad av länets 16 kommuner. En i sin tur hög kommunalskatt har naturligtvis inte förbättrat situationen eller stimulerat till nyföretagande eller nyetablering. Herr talman! Vi värmlänningar är dock övertygade om att Värmland och dess näringsliv har en framtid. Det fordras emellertid betydande insatser, och i den blandekonomi och den allmänna situation som näringslivet numera hamnat i är det också nödvändigt med regionalpolitiska insatser. Därför finner jag det helt naturligt att plädera för den stödområdesindelning som länsstyrelsen i Värmland föreslog regeringen i sitt remissvar. Dess värre har regeringen i sin proposition sänkt 14 av länets 16 kommuner en klass. Ytterligare en kommun — Kristinehamn — har drabbats av två stegs nedflyttning. Endast Edas placering har funnit nåd hos regeringen. I min motion nr 2569 har jag yrkat på samma stödområdesindelning som den av länsstyrelsen föreslagna. Utskottets majoritet har emellertid följt regeringens förslag, och detta beklagar vi självfallet i Värmland. Vi trodde nog att regeringen liksom arbetsmarknadsutskottet — efter att ha varit på studiebesök i Värmland — förstått problematiken bättre. Utskottet hänvisar faktiskt också till det beslut regeringen tog den 20 april i år som ett svar på Värmlandsdelegationens paket med förslag till åtgärder. Den summa som vi skall få del av och som har nämnts av Sune Johansson är i stort sett inte mer än åttondelen av vad vi skulle behöva av insatser i det läge som länet f. n. befinner sig i. Jag vill, herr talman, erinra regeringens företrädare liksom utskottets ordförande om vad som står i propositionens inledning, nämligen att tyngdpunkten i de regionalpolitiska insatserna liksom hittills bör ligga på skogslänen. Låt mig påminna om att Värmland är ett skogslän, ett utpräglat sådant. Vidare säger regeringen att den förordar en kraftig förstärkning av det regionalpolitiska stödet till de sysselsättningsmässigt sämst ställda kommunerna. När det gäller Värmland följer man dock inte upp med en tillämpning av dessa målsättningar. Detta beklagar vi. Samtidigt finns det anledning att vara besviken över att Värmland och dess kommuner tvingas be om en sådan stödklassificering, som onekligen är kostsam för samhället och för oss alla som skattebetalare. Liksom den moderate talesmannen för arbetsmarknadsutskottet Sten Svensson anser jag, att en expansiv marknadsekonomi och en näringslivspolitik med generella stimulansåtgärder är den rätta vägen till en verklig sysselsättningsexpansion. Men regionalpolitiska insatser behövs och är i Värmland nödvändiga som komplement. Herr talman! Jag ber med detta mitt inlägg att få yrka bifall till reservationen nr 49, som gäller hemställan under momenten 123t.o.m. 126. I reservationen tillstyrks min motion nr 2569 i vad gäller yrkandena om inplacering av Hagfors i stödområde 5 samt Arvika, Säffle och Årjäng i stödområde 4.

Herr talman! Ett samhälle med full sysselsättning är det enda samhälle som kan skapa bestående produktiva värden och garantera människornas välfärd. Vi från Västmanlands län finner det särskilt nödvändigt att erinra om dessa värderingar mot bakgrund av de senaste två tre årens negativa utveckling av sysselsättningen i vårt land och vårt län. Västmanlands län har under 1970-talet genomgått en förändring som är ganska dramatisk. Från att under 1950 och 1960-talen ha varit ett av de mest expansiva länen, är det i dag ett av två län i landet som fått en minskad befolkning under 1970-talet. Sedan 1971 har länet förlorat ca 9 600 personer genom nettoutflyttning. Totalbefolkningen i länet har minskat med ca 2500 personer. Att totalbefolkningen inte minskat mer beror på att det ännu så länge noteras födelseöverskott. Detta visar dock en starkt nedåtgående tendens, som bl.a. sammanhänger med den minskade nativiteten men som framför allt förstärks genom den stora utflyttningen av ungdomar som inte kan beredas sysselsättning i länet. Västmanlands näringsliv är extremt ensidigt, med sin tunga industridominans och låga andel offentligt sysselsatta. Det kanske svåraste problemet i vårt län i dag är att så många ungdomar har stora svårigheter att få arbete. Orsaken till sysselsättningsminskningen i länet är främst att det drabbats hårt av konjunkturoch strukturförändringar inom stål-, gruvoch verkstadsindustrin. De senaste två åren har ASEA och Gränges Metallverken minskat personalen med ca 1000 personer genom anställningsstopp. Gränges Hedlund i Västerås har lagts ned. Bulten-Kanthal i Hallstahammar har under samma tid minskat med mellan 500 och 600 personer. Surahammars Bruks AB har minskat med 170 tjänster i Surahammar och Norberg. Köpings kommun har förlorat 700 arbetstillfällen på tre år. I Arboga har företag lagts ned, rekonstruerats eller minskat antalet sysselsatta så att minst 400 arbetstillfällen försvunnit. I Fagersta kommun, som drabbades hårt i början av 1970-talet, har nu på tre år över 400 arbetstillfällen försvunnit om man räknar med nedläggningen av masugnarna vid Fagersta AB. Också i Skinnskattebergs, Norbergs och Sala kommuner har dryga hundratalet arbetstillfällen försvunnit i vardera kommunen, samtidigt som osäkerheten för framtiden är stor. Otrygghet och ovisshet om den framtida sysselsättningen har präglat vardagen för tusentals människor i länet de senaste åren. Rädslan för att behöva bryta upp från en känd och invand miljö likaså. Samtidigt kan det konstateras att vissa grupper drabbats särskilt hårt. Det gäller speciellt ungdomar och kvinnor. I januari i år var nära 3 000 ungdomar i länet utan stadigvarande arbete. Förvärvsfrekvensen för kvinnor ligger i många av länets kommuner klart under genomsnittet för hela landet. Fortfarande finns hos centrala instanser den föreställningen att Västmanland alltjämt är ett expansivt och livskraftigt län. Så är emellertid alls inte fallet. Den tidigare expansiva perioden efter kriget fram till 1970 har förbytts i en stagnation och för flera kommuner en nedåtgående trend och därmed oroande utveckling. Vi har förlorat så gott som all statlig verksamhet sedan 1960-talet. Flygets centrala skolor har försvunnit. Flygets centrala verkstäder likaså. Nu har riksdagen beslutat — mot västmanlänningarnas vilja — att också flygflottiljen försvinner från Västerås fr.o.m. 1983. Därmed blir Västmanland det ena av två län i vårt land utan militärt fredsförband. Det andra länet är Kalmar. Vi har vid flera tillfällen motionerat om att få något statligt verk eller någon annan statlig verksamhet lokaliserad till länet, men vi har inte fått riksdagens gehör. I samband med nedläggningen av F 1 finns emellertid förhoppningar om insatser för att ersätta bortfallet av sysselsättningen vid Hesslö. Jag citerar ur försvarsutskottets betänkande 1978/79:22: ”... utskottet anser det vara angeläget med statliga insatser för att söka kompensera Västeråsregionen för förlusten av F 1.

Årligen intages 80 elever, där hela riket utgör upptagningsområde. fr.o.m. nästa höst startas utbildning av flygtekniker i Västerås inom högskolans ram. Kursen kommer att ge certifikatkompetens för flygtekniker. F. n. pågår en utredning om flygförarutbildning och dess lokalisering. Då F 1 lämnar Västerås, kommer såväl flygfält som byggnader och lokaler att kunna utnyttjas för civilt flyg. Det skulle vara av stort värde om flygförarutbildningen kunde lokaliseras till Västerås och därmed nå en nära samverkan mellan landets enda flygmekanikerutbildning och flygteknikerutbildningen. Herr talman! Detta är ett önskemål i samband med nedläggningen av F 1, men flera insatser behövs. I motionen 2502 från oss socialdemokrater i Västmanland påpekar vi att länet i sin helhet är i behov av olika former av regionalpolitisk stimulans för att den negativa utvecklingen skall kunna bromsas och helst vändas. Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag föreslagit vissa inplaceringar av länets kommuner i stödområdet. I propositionen föreslås emellertid föränd ringar som är negativa för vårt län. Framför allt anser jag det anmärkningsvärt att Fagerstaregionen inte inplacerats i samma stödområde som det till regionen gränsande grannlänet. Inte heller utskottet har funnit skäl att flytta upp Fagersta-regionen till stödområde 4. Varför? Gruvoch stålindustrin med dess strukturproblem är ju likartade i dessa regioner. Herr talman! Då vi från Västmanland begär åtgärder för näringslivet och ökad offentlig verksamhet, som ger sysselsättning, finns det starka skäl för det.

Herr talman! I Örebro län har vi upplevt och lever fortfarande med många och stora näringspolitiska problem. Den strukturomvandling och de förändringar som just nu pågår inom näringslivet ; stora delar av vårt land har vi i Örebro län varit med om under de senaste 15 åren. Följande dramatiska förändringar har inträffat under den här perioden. Gruvoch tillverkningsindustrin har förlorat bortåt 6 000 arbetstillfällen. Textil-, läderoch skoindustrin var tidigare av stor betydelse för länet. År 1960 sysselsatte denna del av industrin ca 6 000 personer. I dag är siffran drygt tusen personer. Inom skogsoch jordbruket har hälften av alla arbetstillfällen rationaliserats bort under den här perioden. I motionen 2450 har vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Örebro län pekat på att eftersom målsättningen för regionalpolitiken skall vara att ge människor i alla delar av landet tillgång till arbete, service och god miljö behövs det ett betydligt ökat statligt engagemang för Örebro län. Flera av länets kommuner har genomgått så negativa förändringar på arbetsmarknaden de senaste åren att förhållandena är fullt jämförbara med de förhållanden som råder i skogslänen. Motionen, vars synpunkter bygger på en enhällig länsstyrelses förslag till stödområdesindelning, har tyvärr ej beaktats av utskottet. Låt mig därför ta kammarens tid i anspråk för att redovisa våra motiv för en ändrad stödområdesindelning. I Ljusnarsberg, min egen hemkommun, har befolkningen minskat med 27 26 sedan 1960. Födelseoch flyttningsnettona har med få undantag varit negativa under perioden 1960-1978. Därigenom har kommunen fått en ogynnsam åldersfördelning, där närmare 1 100 personer är 70 år eller äldre, dvs. drygt 15 26 av totalfolkmängden, medan länsgenomsnittet ligger på 11 96. Sedan början av 1950-talet har Ljusnarsberg drabbats av en rad företagsnedläggningar och driftinskränkningar inom industrin. Företagsnedläggningarna har medfört svårigheter för de friställda att finna nya arbetstillfällen i kommunen, och de har därför varit tvungna att flytta från orten eller pendla långa avstånd. Sysselsättningen har blivit alltmer beroende av utvecklingen vid SKF:s anläggning i Bångbro, den största industrin i kommunen. Läggs den eller någon annan av de större industrierna i kommunen ned äventyras kommunens existens. Såväl samhällelig som kommersiell service skulle minska drastiskt och underlaget i många fall bli så litet att servicen inte längre kan upprätthållas utan betydande statligt stöd. En komplettering och differentiering av näringslivet i Ljusnarsberg är därför nödvändig med hänsyn till befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen. En likartad utveckling har pågått i Hällefors kommun, där folkmängden minskat sedan 1965. Näringslivet domineras av SKF-Steel, som sysselsätter nära 40 96 av antalet förvärvsarbetande. Järnverkets ledande ställning i Hällefors gör kommunen starkt beroende av företagets verksamhet och fortsatta utveckling. Om den ogynnsamma folkmängdsutvecklingen ytterligare förstärks av utflyttning som en följd av stålkrisen uppstår påtaglig risk för överkapacitet inom samhällelig och privat service i kommunen. Den minskande sysselsättningen som uppstått genom friställningarna inom industrin har lett till arbetslöshet och utflyttning. Detta har främst drabbat ungdomen och kvinnorna, som sedan länge haft svårt att få arbete i industriorten Hällefors. I den norra delen av Lindesbergs kommun är näringslivet ensidigt och domineras av gruvindustri och tung tillverkningsindustri. Strukturproblemen inom dessa näringsgrenar har medfört allvarliga sysselsättningsproblem för den här kommundelen och för angränsande Ljusnarsbergs kommun. De dominerande företagen är Stråssagruvan och Guldsmedshytte bruk. Ett av företagen avser att lösa de aktuella sysselsättningsproblemen genom att inte ersätta personal som slutar eller avgår med pension. Detta leder till särskilda svårigheter för ungdomarna att få arbete efter slutad skolgång. För kvinnorna har det sedan lång tid tillbaka varit ytterst svårt att få arbete inom denna kommundel. Karlskoga har sedan 1971 haft befolkningsminskning. Mellan 1971 och 1979 har befolkningen minskat med 5,7 26. Näringslivet i Karlskoga domineras av AB Bofors. Över 50 96 av de förvärvsarbetande är anställda vid AB Bofors, vilket är den högsta andelen anställda vid ert företag för någon kommun i länet. Kommunens utveckling är således starkt beroende av AB Bofors verksamhet, företagets planering och bedömning av de framtida utvecklingsmöjligheterna. Speciell oro inger den framtida verksamheten vid Kilstaverken. Den betydande neddragning av sysselsättningen som befaras ske vid Kilstaverken kommer att drabba ca 1 250 anställda vid AB Bofors och ca 400 anställda vid lokala leverantörsoch serviceföretag. Om planerade investeringar vid Kilstaverken inte genomförs kommer konsekvenserna för sysselsättningen och Karlskoga kommun att bli ytterst allvarliga. Näringslivet i Degerfors är ensidigt och domineras av tung tillverkningsindustri. Av totala antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin finns 72 96 vid det största företaget, Uddeholms AB, Degerfors Jernverk. Utöver järnverket finns Hasselfors Bruks AB med ca 230 sysselsatta och ett tiotal mindre industriföretag, varav de flesta har under tjugo anställda. Under den senaste 1300. Om inte ny sysselsättning tillförs orten är det uteslutet att inom Torsdagen den kommunen finna arbete på den öppna arbetsmarknaden för de personer som 7 juni 1979 drabbats av driftinskränkningarna vid järnverket. Ett särskilt problem med den minskade sysselsättningen i järnverket är svårigheterna för ungdomen att efter avslutad skolgång få arbete på orten. I Laxå kommun har folkmängden minskat efter 1970. Näringslivet i Laxå domineras av tillverkningsindustrin. Elektroindustrin är den största näringsgrenen, följd av trävaruindustrin. Det största företaget, ESAB har till följd av den långvariga lågkonjunkturen och företagets beroende av varvsindustrin tvingats reducera personalstyrkan med ca 200 man. Kommunens utveckling är starkt beroende av hur denna industri utvecklas. Förvärvsfrekvensen i Laxå beräknas i länsplaneringens översyn att stiga långsammare än i länet i övrigt fram till 1985. Avstånden till andra större orter med goda arbetstillfällen för kvinnor är alltför stora för att möjliggöra pendling i någon större omfattning. Nora tillhör de Bergslagskommuner som under mycket lång tid präglats av gruvoch hytthantering. Den ogynnsamma utvecklingen inom den mellansvenska bergshanteringen har medfört en betydande nedgång av sysselsättningen inom kommunen. Näringslivet i Nora domineras av Nitro Nobel AB, som har ca 60 96 av antalet förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin i kommunen. Denna höga andel innebär att kommunen är beroende av hur företaget utvecklas. Under 1960-talet upplevde Askersunds kommun en kraftig folkminskning. Även om folkmängden nu har ökat något har denna folkminskning medfört en mycket ogynnsam åldersfördelning för Askersunds kommun. Förvärvsfrekvensen för både män och kvinnor är en av de lägsta i länet. Herr talman!

Herr talman! Första förutsättningen för en aktiv regionalpolitik för landet totalt sett måste vara tillväxt i vår ekonomi. Denna tillväxt är i hög grad beroende av hur vi utnyttjar befintlig industriell kapacitet. I en socialdemokratisk motion väckt under den allmänna motionstiden och i en fyrpartimotion väckt i anslutning till propositionen om regionalpolitiken redovisar vi sörmlänningar den utveckling som under senare år skett i vårt län. Vi gör det med stöd av en näringslivsutredning som arbetat på länsstyrelsens uppdrag och i vilken man sammanfattningsvis konstaterat att betydande insatser måste göras för att möta problemen på länets arbetsmarknad. Sörmlands län har en lång industriell tradition med en omfattande och utbyggd produktionskapacitet och väl utbyggda samhällen för industriell verksamhet — allt resurser som inte byggs upp i en handvändning. De problem som redovisas i den sörmländska näringslivsutredningens rapport innebär att det finns risk för att en för industriell verksamhet utbyggd kapacitet inte kommer att tas till vara. I den besvärliga omställning som landets industri står inför har enligt vår mening varken länet eller landet råd med en sådan försummelse. En utveckling som innebär att befintliga resurser i fråga om yrkeskunskaper och industriell kapacitet utnyttjas väl är ett riksintresse. Det som skapar problem i nuet och oro inför framtiden är att en stor del av arbetstillfällena i länet finns i industribranscher med en ogynnsam prognos. Länets industri är i hög grad inriktad på tillverkning av relativt enkla, standardiserade produkter. Detta innebär ett stort bortfall av arbetstillfällen genom fortsatta möjligheter till mekanisering och en allt hårdare konkurrens från utlandet och lågprisimporten. Näringslivsutredningen har redovisat 55 åtgärdsförslag för att få fart på utvecklingen. Inriktningen är i Sörmlands fall att i första hand utveckla och stärka den befintliga företagsverksamheten och skapa ett ökat inslag av högkvalificerad kunskapsintensiv produktion. Vi konstaterar i våra motioner att för Sörmlands län är de regionalpolitiska problemen delvis av annan karaktär än i de delar av landet som i propositionen föreslås ingå i stödområdet. Men vi konstaterar också att inte heller i Sörmlands län kommer de regionaloch industripolitiska problemen att kunna lösas utan statsmakternas aktiva medverkan. Utskottet verifierar i sin skrivning att Sörmlands län under senare år haft betydande problem att hålla sysselsättningen uppe. Utskottet konstaterar att under de tre senaste åren har 6 300 sysselsättningstillfällen i länet försvunnit, varav 4 000 inom industrin, och att arbetslösheten är den högsta i landet utanför skogslänen. Utskottet understryker att stora delar av Sörmlands näringsliv är inne i ett skede av strukturomvandling. Man utgår ifrån att de nuvarande svårigheterna är av övergående natur men säger samtidigt att de kan komma att kräva omfattande insatser för att få utvecklingen på rätt bog. Mot den bakgrunden finner utskottet det naturligt att även regionalpolitiskt stöd utgår de närmaste åren för att främja en utveckling mot ett modernare och mera differentierat näringsliv. I det sammanhanget hänvisar man till vad som sägs i utskottsbetänkandet om möjligheterna till att i viss omfattning ge regionalpolitiskt stöd utanför stödområdena. Enligt utskottets uppfattning bör det utredningsarbete som bedrivits inom länet utgöra en god grund för åtgärder som syftar till att förbättra näringslivet i länet. Man utgår ifrån att utredningens förslag uppmärksammas i regeringens kansli, inom den grupp med anknytning till etableringsdelegationen som har till uppgift att bl.a. utarbeta förslag till åtgärder för Sörmlands län. Vi motionärer är i dessa avseenden tillfredsställda med utskottets skrivningar, som vi också förutsätter kommer att godtas av riksdagen. Inom länet är vi självfallet medvetna om att en gynnsammare utveckling också förutsätter aktivitet från länsmyndigheter, kommuner, företagsledningar och fackliga organisationer. En fråga som vi generellt för vårt län, men också för utvecklingen i landet i sin helhet särskilt vill fästa uppmärksamheten på är den betydande risk många län löper för en alltmera ensidig utveckling av arbetsmarknaden. Vi har för Sörmlands län genom vår utredning kunnat konstatera att samtidigt som vi förlorar arbetstillfällen i tillverkningsledet, får vi en mycket liten andel av de mer kvalificerade verksamheterna inom industrin: forskning, produktutveckling, marknadsföring, administration samt beslutsoch ledningsfunktioner. Dessa arbetsuppgifter lokaliseras som regel till koncernföretagens huvudkontor utanför länet. Det vore, enligt vår mening, olyckligt om detta på sikt skulle innebära att vi fick en segregation på arbetsmarknaden, där de kunskapsintensiva och mera framåtsyftande arbetsuppgifterna inom näringslivet koncentrerades till ett litet fåtal områden i landet. Vi anser att det är ett angeläget samhällsintresse att så många arbetsmarknadsområden som möjligt kan erbjuda ett brett yrkesval. Vi vill ur allmändemokratiska synpunkter ha ett samhälle där människor med olika utbildningsbakgrund och kunskaper och med erfarenheter från skiftande arbetsfält lever med varandra. Ett sådant samhälle skapar ett bättre underlag för ökad jämlikhet ekonomiskt, socialt och kulturellt. Om marknadskrafterna får verka ostört, riskerar vi att snabbt hamna i motsatsen — ett samhälle med vidgade klyftor mellan olika medborgargrupper. i Vi är oroade för att lokaliseringssamrådet i sin nuvarande form kan visa sig vara ett alldeles för svagt instrument när det gäller att bryta den trend i utvecklingen som vi vill varna för. Vi anser det därför angeläget att samhället redan nu förbereder effektivare åtgärder för att motverka att de kunskapsintensiva arbetsuppgifterna inom näringslivet koncentreras till ett fåtal områden i landet. Det är tillfredsställande att utskottet med anledning av vår motion ger regeringen till känna sin positiva inställning till att man verkligen tar tag i dessa problem. Däremot är det skada att inte utskottets majoritet har kunnat samlas bakom den ståndpunkt som utskottets socialdemokrater intagit till frågan om behovet av en fullmaktslag för etableringskontroll. Det borde vara naturligt att riksdagen i likhet med de socialdemokratiska reservanterna uttalade sig för att om etableringsdelegationens verksamhet inte ger snabba och påtagliga resultat i den uppåtgående konjunkturen, finns det alla skäl att införa någon form av etableringskontroll. Jag vill på den punkten ansluta mig till de socialdemokratiska reservanternas förslag. Vi har i den sörmländska fyrpartimotionen konstaterat att de regionalpolitiska målen inte kan uppnås i ett samhälle där man överlåter åt marknadskrafterna att styra utvecklingen. Menar vi allvar med regionalpolitiken, om vi verkligen vill uppnå de regionalpolitiska målen, då måste vi också vara beredda att förutsättningslöst pröva medlen. Här inger folkpartiregeringens kluvenhet dåligt förtroende. Å ena sidan har vi arbetsmarknadsministerns deklarationer när det gäller de regionalpolitiska målen, som jag utgår ifrån är allvarligt menade. Å andra sidan har vi industriministerns ivriga förfäktande av att staten genom sina ingripanden inte skall störa marknadskrafterna. Ett av sina märkligare uttryck får denna motsättning inom regeringen mellan mål och medel i industriministerns promemoria om skogsindustripolitiken. Inom en näring för vilken samhället verkligen skyndsamt borde ta ett övergripande ansvar innan allt går på sned, ifrågasätter han om den typ av etableringskontroll behöver upprätthållas som vi redan har i byggnadslagen. Jag ser denna kluvenhet och tveksamhet i inställningen till regionalpolitikens medel och till samhällets ansvar som det största hotet mot att vi skall uppnå de mål som alla så vackert uttalar sig för. Jag måste konstatera att utan en planerad hushållning, i samverkan mellan stat, kommun, näringsliv och löntagarorganisationer under samhällets ledning och ansvar stannar de stolta deklarationerna om en aktiv regionalpolitik på papperet.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig var och hur de avsatta medlen för träteknisk utbildning skall användas. Enligt riksdagens beslut nyligen kommer möjligheten att starta en träteknisk gren inom maskintekniklinjen vid högskolan i Luleå att prövas. Delar av den trätekniska utbildningen i Luleå kan komma att anordnas i Skellefteå. Av anslaget Utbildning för tekniska yrken för budgetåret 1979/80 får 1 milj.kr. disponeras för träteknisk utbildning först efter medgivande av regeringen. Förutsättningarna för att regeringen skall kunna medge disposition av medlen har angetts i budgetpropositionen. Det ankommer på regionstyrelsen för Umeå högskoleregion och högskolan i Luleå att föreslå hur medlen skall användas. Ett sådant förslag har nyligen överlämnats till universitetsoch högskoleämbetet . Innan UHÄ har avgivit yttrande i ärendet, vill jag självklart inte göra några ytterligare uttalanden angående de avsatta medlens användning.

Herr talman! I många år har Skellefteå kommun, kommunens näringsliv, länsmyndigheterna och landstinget slutit upp kring tanken på att få en träteknisk högskoleutbildning till Skellefteå. Regionstyrelsen för Umeå högskoleregion har hela tiden varit klart positiv. Bl.a. har en just av regionstyrelsen tillsatt arbetsgrupp framlagt förslag om hur denna utbildning skulle gå till. Arbetsgruppen avslutar sin rapport med att starkt framhålla angelägenheten av att utbildningen kommer till stånd. Jag vill också påminna statsrådet om att han inför ett val talade i Skellefteå om den socialdemokratiska regeringens sätt att hoppa tuvhoppning över Skellefteå. Jag är medveten om och tror att också statsrådet Wikström är medveten om att de tre icke-socialistiska partiledarna har uttalat sig klart positivt för en högskoleutbildning i Skellefteå. Dock valde statsrådet Wikström att i budgetpropositionen skriva på ett sådant sätt att enhälligheten i regionstyrelsen försvann. Jag vill klart framföra att skellefteåborna är mycket förvånade. De har i ett tiotal år arbetat hårt med denna fråga. Många har arbetat ideellt och kostat på rätt stora pengar för att få fram underlag. Därför känns det litet konstigt. Statsrådet säger att han för dagen inte har någon mening. Miljonen finns dock hos statsrådet, och nu vill jag bara framföra en förhoppning om att det trots allt finns en vilja att ge Skellefteå en del av denna trätekniska utbildning. Industriminister Huss har i dag på förmiddagen på ett positivt sätt besvarat en fråga om förläggande av en träutvecklingsenhet till Skellefteå. Alla instanser som har sysslat med detta ärende har understrukit att just den delen är en grundförutsättning för träteknisk utbildning i Skellefteå. Statsrådet Wikström avslutar sitt svar med att han väntar på utlåtande från UHÄ. Därtill är att säga att regionstyrelsens majoritet vidhåller att två år bör komma Skellefteå till del. Frågan är: Vad gör statsrådet Wikström?
Herr talman! Rune Rydén har frågat mig vilket ansvar regeringen är beredd att ta för skötseln av de våtmarker som upptagits på en särskild lista, hörande till den s.k. Convention on Wetlands, och för att tillse att naturreservaten kan skötas så att de värden som föranlett deras avsättande verkligen skyddas för framtiden. Sverige, som undertecknade konventionen 1974, har bidragit med ett tjugotal områden till konventionslistan. Då ett mer ingripande skydd erfordras för att säkerställa ett visst område, får i första hand naturvårdslagens bestämmelser tillgripas. Så har skett med bl.a. Vombs ängar som omnämns i frågan. Att bilda nationalparker och naturreservat är emellertid i många fall en både ganska tidsödande och dyrbar procedur. De resurser som finns tillgängliga kan inte enbart inriktas på våtmarksområden, utan prioriteringen måste ske med utgångspunkt i mer allmänna naturvårdssynpunkter. Alla i konventionen upptagna områden har på grund härav ännu inte kunnat skyddas med hjälp av naturvårdslagen. Anslagen för bl.a. markförvärv för naturvårdsändamål har höjts avsevärt och bör möjliggöra att fler för naturvården särskilt värdefulla områden kan ges ett lämpligt skydd i framtiden. Vad angår den direkta skötseln av redan skyddade områden ankommer det i första hand på länsstyrelserna att efter samråd med statens naturvårdsverk meddela föreskrifter rörande naturvårdsförvaltningen genom att fastställa en skötselplan. Skulle föreskrifterna visa sig otillräckliga, finns möjlighet att ändra dem. För att bestrida kostnaderna för bl.a. skötseln av dessa områden finns ett särskilt anslag på 24 milj.kr. Dessutom görs betydande insatser i form av beredskapsarbeten. Avslutningsvis vill jag framhålla att skyddet av våtmarker är en mycket väsentlig del av naturvårdsarbetet med hänsyn till dessa markers grundläggande ekologiska betydelse i egenskap av miljöer för en säregen växtoch djurvärld. En generell skyldighet att via skogsvårdsstyrelsen anmäla våtmarksdikning till länsstyrelsen för samråd enligt naturvårdslagen har därför nyligen införts. Detta har skett i avvaktan på att den våtmarksinventering som inletts av naturvårdsverket skall bli färdig. Inventeringen bör i framtiden skapa underlag för ett bättre skydd för samtliga våtmarker. Därjämte beaktas dessa områden i det fysiska riksplanearbetet.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga om skötseln av våra våtmarker. Sverige har den 5 december 1974 undertecknat den internationella våtmarkskonventionen. Härigenom har vi lämnat utfästelser att på ett antal angivna sätt verka för skydd och vård av landets våtmarker och det till dessa knutna fågellivet samt deras fauna och flora. Sverige har dessutom enligt statuterna preciserat ett antal områden där konventionen för vår del innebär vissa konkreta åtaganden. Urvalet av områdena görs på grundval av deras internationella betydelse med avseende på ekologi, botanik, zoologi, limnologi eller hydrologi. Begränsning eller eliminering av ett område på listan förutsätts endast ske i händelse av trängande nationella behov. I Klingavälsåns naturreservat ville man skydda flera olika typer av våtmark. Den viktigaste var fuktängen, som hade stort kulturhistoriskt, landskapsmässigt och botaniskt värde och som dessutom hyste en mycket rik och särpräglad fågelfauna. Länsstyrelsen i Malmöhus län uttalade vid reservatbildningen 1968 att Klingavälsån och dess dalgång har vid företagen undersökning i samband med naturvårdsinventering i länet befunnits äga vetenskapliga och kulturella samt landskapsmässiga värden av sådan omfattning att området kan sägas utgöra något av det mest värdefulla och säregna i det skånska och sydsvenska landskapet. Det är mot den bakgrunden beklagligt att reservatsbestämmelserna uppenbarligen inte innebär mycket mera förbud eller skydd än mot gåsjakt inom en zon av 300 m på vardera sida av ån. Länsstyrelsen, biologisk expertis, markägare och arrendatorer har under tio år diskuterat hur restaureringen skall gå till. Några försök med översilning har gjorts, men resultaten är ännu ej redovisade. Flytgödselspridning har skett och sker inom vissa delar av reservatet, och inom andra delar pågår dikesgrävningar nästan varje år.

Herr talman! Vi är helt överens om det angelägna i att våra våtmarker får ett tillfredsställande skydd. Det är bl.a. för att möjliggöra detta som anslaget till markförvärv för naturvårdsändamål i årets budgetproposition har höjts från sammanlagt 13 milj.kr. till 25 milj.kr. 8 milj.kr. har anvisats på tilläggsbudget för innevarande budgetår. Det är emellertid oundvikligt att göra en prioritering av de objekt vi vill säkerställa. Av de tjugo områden som Sverige bidragit med i konventionen är elva redan helt eller delvis naturreservat. Av de övriga är fyra belägna inom obrutna fjällområden. Två har skydd för landskapsbilden enligt särskilda förordnanden. Situationen är därför trots allt inte så mörk, även om mycket återstår att göra. I första hand är det de regionala myndigheternas uppgift att följa utvecklingen så att ingripanden i skyddssyfte kan ske i tid.
Herr talman! Jag noterar jordbruksministerns positiva attityd. Men jag beklagar att de nuvarande reservatsbestämmelserna är så dåliga att många från naturvårdssynpunkt förkastliga åtgärder inte kan förhindras.
Herr talman! När det gäller Vombs ängar är jag väl medveten om att detta område genom grundvattenssänkningar minskat i värde som häckningsfågellokal under vår och sommar. Den försöksrestaurering som Rune Rydén nämner har pågått under 3-4 år. Erfarenheterna från denna har ännu inte sammanställts. Några åtgärder från statens naturvårdsverk eller från länsstyrelsen kan inte väntas förrän denna sammanställning är klar.